Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som Margareta Persson tagit upp i sin interpellation. Den är viktig ur flera aspekter, inte minst när det gäller solidariteten med och attityder till människor med handikapp. Att vara handikappad är ingen egenskap utan ett funktionshinder, som uppstått på grund av en skada. Handikappade behöver ofta hjälpmedel för att ersätta denna funktion som är bristfällig, t.ex. en rullstol för att ersätta ett par ben som vägrar att fungera. Vi som är friska, om uttrycket tillåts, tar för givet att vi skall kunna gå, springa och göra allt vad vi vill. Den handikappade är ständigt beroende av hjälpmedel eller, om sådant inte finns att tillgå, någon person som kan hjälpa till. Statsrådet hänvisar i sitt svar till Margareta Persson till att en utredning 25 tillsatts. Den skall arbeta skyndsamt och vara klar senast den 1 juli 1988. För det första tycker jag inte att ett och ett halvt år är speciellt snabbt. För det andra tycker jag att statsrådets inställning, att man inte skall göra något under tiden utredningen pågår, är felaktig. En grundläggande princip i vår handikappolitik är att det skall finnas tillgång till bra hjälpmedel, som erhålls kostnadsfritt och utan ekonomisk behovsprövning. Om nu sjukvårdshuvudmännen frångår denna rådande praxis är det, anser jag, statsrådets skyldighet att ingripa. Några förändringar vad beträffar avgifter borde inte få göras förrän utredningen är klar och beslut fattas om hur det skall bli i framtiden. Allt fler människor kommer att flytta ut från institutioner till eget boende, och äldre kommer i större utsträckning än hittills att bo kvar i sina hem även när de blir i behov av hjälpmedel. Detta förutsätter en god hjälpmedelsförsörjning. Då måste det också bli väsentligare att diskutera hur hjälpmedlen skall kunna förbättras i stället för hur besparingar skall kunna ske. Om man avgiftsbelägger hjälpmedlen måste de handikappade kompenseras för fördyringen på något sätt. Många av dem lever redan i dag under mycket knappa ekonomiska förhållanden, och det finns helt enkelt inte utrymme för ytterligare pålagor för dem. Det blir alltså ingen besparing för samhället men mer krångel och byråkrati för den handikappade. Vissa landsting har satt i gång egna utredningar för att kunna ta bort en del hjälpmedel från hjälpmedelsförteckningen. Detta skapar givetvis oro bland de handikappade och bidrar till onödig ryktesspridning. Jag anser att alla hjälpmedel i princip borde vara avgiftsfria och undrar om statsrådet delar den uppfattningen. Borde inte i så fall de sjukvårdshuvudmän, som redan i dag börjat ta viss avgift, uppmanas att åtminstone avvakta utredningen innan de vidtar åtgärder?
Herr talman! Låt mig först skingra ett par uppenbara oklarheter. Jag menar naturligtvis inte att all verksamhet på hjälpmedelsområdet skall upphöra bara därför att vi tillsätter en utredning — tvärtom. Jag har i många olika sammanhang påskyndat fortsatt utveckling av tekniska hjälpmedel, och jag vill ha ett aggressivare och mera omfattande tillvaratagande av möjligheterna att utnyttja ny teknik för bra hjälpmedel på handikappområdet. Låt oss inte tvista på den punkten. Jag vill också säga att jag som representerar statsmakten tolkar gällande avtal på så sätt att det föreligger ganska klara indikationer på att hjälpmedlen skall vara kostnadsfria. Nu råkar det ju vara så, att det finns ett avtal mellan staten och landstingen. Det finns i detta avtal en formulering som säger att landstingen i fortsättningen skall bedriva verksamheten på i huvudsak samma sätt som staten har gjort. Det står alltså inte uttryckligen att hjälpmedlen skall vara kostnadsfria. Detta har man från landstingens sida tolkat på ett annat sätt än vi från den statliga sidan gör. Jag vill också upplysa om att när det gäller det parti som jag tillhör finns det klart uttryckt i det handikappolitiska program som togs 1975 att hjälpmedlen skall vara kostnadsfria. Om socialdemokrater ute i landstingen behöver stöd för sin uppfattning, tycker jag att de har anledning att söka sig tillbaka till gamla — Prot. 1986/87:67 urkunder. 9 februari 1987 Vi har i utredningsdirektiven medvetet valt uttrycket ”i princip inga merkostnader”. Skälet till detta är att man naturligtvis kan föra en diskussion om huruvida en handikappad kostnadsfritt skall ha en sak som alla andra människor har, när det egentligen finns en merkostnad enbart för själva anpassningen till handikappet. Jag brukar ta min egen klocka som exempel. Klockor skall vi alla ha, men frågan är om man skulle kunna skilja ut merkostnaden för att anpassa klockan så att jag som synskadad kan läsa av den, och ta ut avgift för själva klockan. Det är en sådan frågeställning som utredningen skall ta upp. Det är således därför vi har valt termen merkostnad. Principen om kostnadsfrihet för hjälpmedel håller vi emellertid fast vid som utgångspunkt för utredningen och i de kommande diskussionerna med landstingen.
Herr talman! Jag vill först hålla med Bengt Lindqvist om att han bör kunna betala det normala priset för sin klocka; därvidlag har vi nog inte olika uppfattningar. För övrigt är jag glad över statsrådets tolkning och uppfattning att hjälpmedel i princip skall vara kostnadsfria. Det var ett välbehövligt klarläggande, eftersom det råder ett helt annat förhållande ute i våra landsting just nu. Dessutom vill jag upprepa min fråga angående de handikappade småbarnsföräldrarna. Kan jag tolka svaret så, att ingenting hindrar att hjälpmedelsutredningen behandlar deras situation? Anser statsrådet att det är angeläget att så sker?
Herr talman! Jag delar också statsrådets uppfattning att hjälpmedel i princip skall vara kostnadsfria. Jag tror att detta skulle kunna förtydligas litet grand. I vissa sammanhang kunde man tänka sig att ta ut en depositionsavgift från dem som lånar hjälpmedel en kortare tid, för att vara säker på att få tillbaka hjälpmedlen. Om någon bryter ett ben och behöver låna ett par kryckor eller en rullstol, skall hjälpmedlet sedan lämnas tillbaka. På så sätt skapas ett större utrymme när det gäller hjälpmedel för de långvarigt sjuka. Det är trots allt stora omkostnader för dessa hjälpmedel. Jag tycker att statsrådet borde kunna göra ett förtydligande för landstingen, så att de verkligen tolkar reglerna på det sätt som var avsett från begynnelsen. Det finns även andra hjälpmedel som man får betala för. Bakgrunden till detta är märklig. Det gäller rullstolar där man får betala för däck och slangar eftersom gående får betala för sina skor — och alla får betala för sina egna klockor. Även en rullstolsbunden kan slita på sina ”skor”, ibland mycket mer än en gående. I detta fall tycker jag att man borde se över reglerna.
Herr talman! Först det svar som jag inte tidigare lämnade till Margareta Persson: Jag har skickat över brevet som tar upp de handikappade 27 småbarnsföräldrarnas hjälpmedelssituation till utredningen. Skälet till detta är naturligtvis att jag vill att frågan tas upp i utredningen. Eftersom långt ifrån alla problemställningar är beskrivna i direktiven till utredningen — vi har lagt vikten på en helhetlig översyn — menar jag att denna fråga ryms i utredningsarbetet utan att några tillägg till direktiven behöver göras. Sedan vill jag fråga Barbro Sandberg: Var står egentligen folkpartiet? Jag blev så tillfredsställd med hennes första inlägg, men nu är hon med på att införa depositionsavgifter. Jag vet att handikapprörelsen betraktar depositionsavgifter som ett sätt att i förtäckt form ta ut avgifter för hjälpmedelsverksamheten. Vad är folkpartiets linje i denna fråga? När det gäller att tolka ett avtal mellan två parter spelar det ibland inte så stor roll vad den ena parten har för uppfattning, om den andra parten har en helt annan uppfattning. Då måste man sätta sig ned och göra någonting nytt. Det är just detta vi vill åstadkomma med hjälpmedelsutredningen. Den kommer i hög grad att handla om vilken ställning hjälpmedelsverksamheten egentligen har, inte minst i förhållande till den övriga hälsooch sjukvården. Detta är en ganska komplicerad och intressant fråga, men tiden medger inte att jag går närmare in på den. Jag vill gärna säga att tiden fram till den 1 juli 1988 inte är någon lång tid för att genomföra all denna utredningsverksamhet, Barbro Sandberg. Jag tror att det kommer att bli en ganska tuff resa fram till dess.
Herr talman! Jag vill göra ett förtydligande. Folkpartiet anser fortfarande att hjälpmedel för handikappade skall vara avgiftsfria. Det jag sade om depositionsavgift gällde uteslutande för kortvarigt bruk. Vi vet att det händer ibland att kryckkäppar — lånade från en hjälpmedelscentral — av ren slentrian blir stående i en garderob i stället för att lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen. Vår inställning är alltså fortfarande att handikapphjälpmedlen skall vara avgiftsfria. Vad gäller frågan om utredningstidens längd är jag väl litet otålig och tycker att saker och ting går något för långsamt. När man läser direktiven kan man kanske också tycka att ett och ett halvt år är en lång tid. Jag hoppas dock att utredningen skall göra ett gott arbete.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Tyvärr är det ett ytligt svar. Jag ställer inte interpellationer i riksdagen bara för att få höra vad alla redan vet. Meningen är i stället att få en viss problemdiskussion i anslutning till frågor som berörs i interpellationen. Låt mig på den beskurna tid som numera står en interpellant i riksdagen till buds ta upp några grundproblem. För det första: EG:s strävan är att åstadkomma full rörlighet för produktionsfaktorerna. Till produktionsfaktorerna räknas som bekant då också människor. Jag anser att en sådan rörlighet över en viss gräns är ett socialt ont, som Sverige inte skall låta sig dras in i. Särskilt är så fallet när rörligheten tillämpas i en region med stor undersysselsättning. EG har åtminstone 15 miljoner arbetslösa och ett stort immigrantproletariat, som lever under socialt och politiskt klart diskriminerande omständigheter. Dessa människor lever, som Gänther Wallraff sagt, ganz unten. Hur ser regeringen i Sverige på denna produktionsfaktorernas rörlighet och i vilken mån är man beredd att i det här stycket gå EG till mötes vid eventuella förhandlingar? Kapitalet är en annan produktionsfaktor. Hur stor rörlighet skall vi acceptera för dess del? Redan nu har transnationaliseringen av kapitalet gått så långt, att kapitalet i viktiga hänseenden undandrar sig nationalstatlig kontroll. Redovisningsoch beskattningsproblem etc. tornar upp sig. Hur menar regeringen att en självständig ekonomisk och social politik skall kunna garanteras, om kapitalets rörlighet skulle bli påtagligt större? För det andra: I EG-kretsar har man sina egna definitioner på handelshinder. Handelshinder är, säger man, regler och krav på renare miljö, säkrare arbetsplatser och hälsopolitiska mål. Inom EG har hittills sådana krav getts låg prioritet. Frågan uppstår då: I vilken mån är regeringen beredd att vid överenskommelser med Gemenskapen ge efter på svenska krav och svensk självständighet? Frågan gäller naturligtvis lika mycket regionalpolitiska stöd eller insatser för strukturell förändring av statliga industrier och andra industrier. För det tredje: Jag tror inte att det i dag räcker med den allmänna 60-talsmodell som statsrådet skissar för Sverige och EG, dvs. icke medlemskap men ett ständigt intimare ekonomiskt samarbete. Den modellen klarade man sig säkert med i första skedet. Men i dag ser bl.a. den internationella handeln helt annorlunda ut. Förr bytte man varor och tjänster länder emellan. I dag är arbetsprocesserna sönderslagna. Man byter delar av varor och tjänster. Export ger därför automatiskt också ökat importberoende. Fragment av produktionsprocesserna sprids ut över flera länder. Detta ger en grad av specialisering och beroende som undergräver en självständig industrioch teknologipolitik och som särskilt mycket kan väntas försvåra situationen för det land som vill att den nya elektroniken skall tillämpas i kvalitativt annorlunda lösningar än de hittills dominerande, vilka har styrts av de stora multinationella företagen. En motvikt till en sådan här osjälvständighet kan skapas genom att man t.ex. stärker den inre marknad som i dag utgör två tredjedelar av den svenska ekonomin. Är det inte dags att regeringen gör en mer fördjupad analys av detta komplex som en utgångspunkt för sin kommande EG-politik? För det fjärde: Tonen i svensk offentlig EG-debatt tycks i dag vara sådan att man menar att vi måste in i ett intimare samarbete — annars hamnar Sverige på ruinens brant. Är det inte dags med en något kyligare och mindre hysterisk attityd till det europeiska frågorna? Det är nämligen inte så att storlek och integration är det allena saliggörande när det gäller att göra sig gällande inom handel och teknologi. USA är ett stort och integrerat land men har ändå — både tidigare och på senare år — haft svårigheter. Debatten bland företagsekonomer i USA i dag tenderar intressant nog att i stället alltmer peka på kvalitativa faktorer som inte är beroende av obegränsade marknader eller av storleksfaktorer i sig. Tvärtom polemiseras i flera nyutkomna böcker som rör konkurrensfördelar mot de här gamla traditionella kriterierna: Jag tror alltså att det är nödvändigt med en mer nyanserad syn på saken. Då kommer man också fram till en låt mig säga mindre hysterisk, mindre ensidig syn på behovet av att springa fötterna av sig för att komma in i EG:s ekonomiska samarbetssystem. Låt mig till sist bara säga något om vilket intryck man kunnat få då det gäller Sveriges framtida jordbrukspolitik — den fråga som statsrådet sist i sitt svar berörde. Det är inte så att vad jag har sagt i interpellationen är gripetur — Prot. 1986/87:67 luften. Jag har hört att sådana här förväntningar uttalats vid ett besök som 9 februari 1987 riksdagens EFTA-delegation sent i höstas gjorde hos GATT i Geneve, bl.a. av en högt uppsatt representant för GATT och för övrigt från personer vid vår ambassad i Bryssel. Om det är så att dessa personer har gripit någonting ur luften, så är det lämpligt att Anita Gradin gör det klart för dem. Jag har inte härvidlag gripit någonting ur luften.

Herr talman! Fru statsråd! Det finns åtminstone tre goda skäl för mig att gå in i denna debatt. Det första skälet är att interpellationens text innehåller så mycket mer än den rätt harmlösa fråga som interpellationen avslutas med. Detta har väl utvecklats av Jörn Svensson i hans inlägg. Detta inlägg och interpellationens text måste bemötas på ett annat sätt än statsrådet gör i sitt svar. Det andra skälet är att Jörn Svensson i interpellationstexten gör antydningar om moderata samlingspartiets politik, och i princip är dessa antydningar riktiga. Jag tyckte därför att det var ett lämpligt tillfälle att här något förklara och utveckla den syn som vi har på Europafrågorna. Det tredje skälet, fru statsråd, är att jag tycker att svaret är ett passivt och tillbakablickande svar. Jag skulle därför gärna vilja att statsrådet, bl.a. mot bakgrund av den pågående debatten, något utvecklar regeringens syn, framför allt med hänsyn till de omständigheter som jag avser att peka på. Låt mig börja med att vända mig till statsrådet och kritisera svaret, för att därefter ägna återstoden av min taletid till att något polemisera mot Jörn Svensson. Det förefaller av statsrådet Gradins synsätt på denna fråga som om statsrådet inte är beredd att ta till sig den utomordentligt betydelsefulla utveckling som har skett i Europa sedan 1981, framför allt inom EG. Jag skall peka på ett par betydelsefulla omständigheter. Bl.a. har kretsen av länder utökats med två, vilket är betydelsefullt på många sätt, inte minst därför att EG i sig nu har en geografisk obalans som gör att man inom EG känner ett starkt intresse av att balansera sitt medlemskap bättre och därför riktar ett aktivt och positivt intresse mot Nordens länder för anknytning till EG. Det betyder naturligtvis i sin tur att vi kan vänta oss att det inom EG finns beredvillighet att söka nya former. Min första fråga till statsrådet lyder: Är statsrådet beredd att aktivt verka för att söka utveckla och finna nya former för samverkan med EG, som ger ömsesidighet och gemenskap åt samverkan, och inte, som antyds i svaret, låta Sverige inta en mer passiv hållning där man skall ta till sig vad som sker, informera sig om vad som pågår, men inte mer än så? Den andra omständigheten som kan vara mycket värd att peka på är naturligtvis att det inom GATT nu har fattats ett ministerbeslut som snart går i verkställighet, kanske redan denna månad, om att GATT-förhandlingarna skall utvidgas till nya områden. Sveriges aktiva deltagande i dessa förhandlingar kommer att få betydelse för landets hållning på dessa politikområden, som berörs av frihandelsförhandlingarna. Dit räknas nu jordbruksfrågor och tjänstehandelsfrågor. Vi har anledning till att tro — vi hoppas i alla fall — att 31 GATT:- jurisdiktionen skall utsträckas till dessa områden. Det måste i sin tur få betydelse för Sveriges hållning till jordbrukssektorn och tjänsteproduktionssektorn i Europa. Då menar vi, och jag vill gärna höra statsrådets mening om det, att därav kommer ett allt starkare intresse för Sveriges industri och jordbruk att i nära samverkan med EG:s jordbruksproducenter — närmare än den vi nu kan upprätthålla — planera för Europas livsmedelsförsörjning. En sista omständighet som är värd att peka på, även om den inte är särskilt lustig att peka på, är att statsrådet så ensidigt utgår från EFTA-ländernas samverkan i uppträdandet gentemot EG: Vi vet, alla vi som följer debatten i de olika EFTA-länderna, att det finns en stark splittring i förhållandena inom EFTA-länderna. I Österrike har man fått en ny regering som företräder, med majoritetens grundval, en mycket starkare Europatanke än tidigare. I Schweiz har man nyligen gjort en opinionsundersökning som har visat att stora schweiziska befolkningsgrupper talar för en anslutning till EG. I Norges politiska värld pågår en intensiv EG-debatt — ja, det var väl för mycket sagt, men det växer fram en tydlig EG-debatt, delvis grundad på det norska intresset av samverkan inom ramen för European Monetary System, EMS, och den följd det kan få såvitt gäller Norges hållning till EG. Menar inte statsrådet att just Norges hållning, Norges framtida utveckling mot EG, är en mycket väsentlig faktor som vi bör ta till oss tidigt och följa denna utveckling och se till att vi i samverkan med Norge kan närma Norden till EG? Jag ser att jag i det närmaste har förbrukat min taletid i denna omgång. Som Jörn Svensson nämnde är tyvärr taletiden i interpellationsdebatter begränsad. Jag hoppas att jag kan använda någon del av min återstående taletid till att polemisera mot Jörn Svensson.

Herr talman! Sverige är som bekant ett litet land med högt specialiserad produktion och med ett starkt importoch exportberoende på flera viktiga varuområden. Därför är en öppen internationell handel av ganska avgörande betydelse för ett land som vårt. Det är viktigt att understryka att en öppen och fri handel bara är ett av de flera medel som står till buds för att nå ett väl fungerande samhälle. Frihandeln kan alltså i sig inte vara ett mål. Då en extrem frihandel kan komma i konflikt med andra mål, t.ex. välfärdsmål, miljömål och sociala mål, är det nödvändigt att vi är beredda att göra modifieringar. I debatter förekommer alltför ofta argument som total protektionism eller total frihandel. Det finns skäl att säga att vi behöver nyansera den svenska debatten och den svenska synen på handeln med t.ex. EG. En fråga som behöver belysas är bl.a. i vilken grad sociala, miljömässiga, regionalpolitiska och säkerhetspolitiska hänsyn skall tas när vi utvecklar vårt samarbete med EG. Enligt min uppfattning är det här viktiga områden, där vi måste få besked. Alltsedan frihandelsavtalet med EG träffades har vi vid åtskilliga tillfällen klargjort att Sverige är berett att på olika områden utveckla ett nära samarbete med Gemenskapen, så långt det inte inkräktar på den svenska neutralitetspolitiken. Att döma av statsrådets svar står regeringen fast vid — Prot. 1986/87:67 detta, och det är viktigt att understryka.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 Då är det viktigt att man gör konsekvensanalyser. Vilka konsekvenser får detta för Sverige t.ex. då det gäller företagsstrukturen? Hur bedömer regeringen att detta kommer att påverka koncentrationen i näringslivet? Kommer detta att leda till ökad ägarkoncentration och strukturförändringar? Vilka konsekvenser får detta för jordbruket och regionalpolitiken? Jag tillhörde den delegation som var nere i Genéve. Jag delar Jörn Svenssons uppfattning om att de signaler som vi fick utanför sammanträdesrummet från ledande tjänstemän som företräder Sverige i GATT-förhandlingarna var illavarslande. Nic Grönvall har här i dag klargjort att moderata samlingspartiet vill se svenskt jordbruk som en integrerad del av det västeuropeiska. Det är viktigt att se vilka konsekvenser ett närmande av Sverige till EG kan få när det gäller regionalpolitiken. Kommer det att innebära att rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare skjuter fart? Det är alltså viktigt att detta analyseras av regeringen och alla berörda parter. Jag har inte sett att man från regeringens sida skulle ha rest några frågor eller varningens finger på denna punkt. Tvärtom tycker jag att applåderna finns vid sidan om. Jag vill ställa några frågor till statsrådet Gradin: Kommer regeringen inför riksdagen att redovisa den samfällda bedömning som regeringen gör av de planer som kan finnas eller finns inom EG och som kan få konsekvenser för Sverige? Vilka konsekvenser för svenskt näringsliv, svenskt jordbruk och svensk regionalpolitik kan dessa få? Avser regeringen, med statsrådet Gradin i spetsen, att på denna punkt redovisa sin bedömning inför riksdagen?

Herr talman! Statsrådet Anita Gradin tog nyligen initiativ till en konferens här i Stockholm där vicepresidenten i EG-kommissionen, lord Cockfield, var huvudtalare. Det var ett mycket lovvärt initiativ, och det var också ett mycket belysande seminarium. Jag tolkade det som framkom vid seminariet så — jag är övertygad om att även statsrådet gjorde den tolkningen — att man inom Europeiska gemenskapen verkligen avser att genomföra ett integrerat Europa på det ekonomiska planet. Det skulle innebära att alla handelshinder och annat som försvårar att varor, kapital och tjänster rör sig fritt över gränserna skall bort. Det är ett oerhört stort steg som självfallet kommer att påverka oss på många olika sätt. Jag tycker därför att det vore bra om riksdagen kunde få en redovisning av vad som sker inom Europeiska gemenskapen på de olika områden som berörs av vitboken och att man i den redovisningen också ser på vad som händer för Sveriges del både om vi kommer att omfattas av dessa bestämmelser och om vi inte kommer att göra detta. Dessa önskemål framfördes ju också av Per-Ola Eriksson. Jag delar alltså hans uppfattning att 33 det vore värdefullt att få en sådan redovisning. För egen del är jag övertygad om att problemen för Sverige blir mycket större, om vi inte kommer att omfattas av samma bestämmelser som länderna inom Europeiska gemenskapen. Vi har i vårt land ett stort behov av att få samarbeta med de övriga länderna i Västeuropa på lika villkor. Jag vill starkt understryka det förhållandet. Jag har också förstått att regeringen är inställd på att försöka hitta lösningar som gör att Sverige inte hamnar vid sidan av den utveckling som nu sker. Det välkomnar jag. När integrationen går vidare innebär det också att vi blir mer beroende än hittills av det som händer i Europeiska gemenskapen. Vi kommer att i en rad frågor tvingas att, efter att ha framfört vår synpunkt i ett inledande skede, avgöra om vi vill vara med eller inte på lösningar; även sådana där vi har haft ett begränsat inflytande på utformningen.

Det vore värdefullt att diskutera hur detta inflytande för Sveriges del skall kunna tillgodoses, inom eller utanför de ramar för samarbete med EG som vi för närvarande har. Herr talman! Jag vill också kort säga några ord till Jörn Svensson. Han använde ordet hysterisk ett antal gånger. Jag har inte funnit att det finns någonting i den svenska Europapolitiken som motiverar det ordet. Det enda hysteriska i det här sammanhanget är Jörn Svensson själv och hans påtagliga oro för vad ett fördjupat samarbete med det demokratiska Västeuropa skulle innebära för oss. För min del uppskattar jag att Sverige är en integrerad del, kulturellt och ekonomiskt, i det demokratiska Västeuropa.

Herr talman! Jag har framställt den här interpellationen därför att jag tycker att det är dags att få ett slut på den typ av löslighet som Anita Gradin ägnade sig åt i sitt senaste inlägg. Det säger ingenting om vad som är den svenska regeringens EG-politik. Om läget ute i Västeuropa är det att man på en lång rad områden har lägre standard än vad vi har här i Sverige, då frågar man sig: Hur långt är Sverige berett att gå? Vad är vi beredda att betala för att få komma med i Europeiska gemenskapen? Det är regeringens allmänna attityd på detta område och grad av beredvillighet jag vill ha belyst — inte sådana här allmänna svar som egentligen inte säger någonting mer än att de lätt och litet understucket antyder att vi är beredda till eftergifter. Men hur då, på vilket sätt och på vilka områden? Vilken är den allmänna attityden till frågan om arbetsmiljön, till frågan om teknologins självständighet, till frågan om kraven på den yttre miljön, till frågan om hälsopolitiska mål osv. i relation till våra handelsförbindelser med Europeiska gemenskapen? Det är för att få reda på riktlinjerna för detta som jag har framställt min interpellation — inte för att bara få den här sortens mycket vaga och allmänna svar som jag har fått. Jag tyckte att seminariet på Rosenbad var ett typiskt exempel på den slagsida som har uppstått i EG-debatten, där man som sagt håller på att springa fötterna av sig för att sprida skräckvisionerna om att vi får stor arbetslöshet, om vi inte skyndar oss att vara med, och om att vi får vara beredda att göra eftergifter bara för att få vara med. Den ekonomiska utvecklingen och även utvecklingen på den vetenskapliga debattens område, bl.a. i Förenta Staterna intressant nog, visar på att detta handlar om mycket annat — och mestadels om annat — än att så att säga integrera sig till varje pris och tro att det är den allena saliggörande lösningen. Det är inte så att en hög procent utrikeshandel är något i och för sig speciellt gynnsamt. Det är inte så att ju större utrikeshandel man har, ju mer man exporterar av sin BNP, desto lyckligare och rikare blir man. Det sambandet stämmer inte — det är mer komplicerat än så. Det stämmer inte heller att utrikeshandeln i alla sammanhang måste sättas före den inre marknaden. Den inre marknaden kan i långa stycken kompensera den yttre. För att kunna hävda sig på den yttre marknaden måste man ha en mycket stark inre marknad. Ju starkare inre marknad ett land har, desto bättre hävdar det sig på den yttre. Men ibland resonerar en del av de värsta EG-förespråkarna i Sverige ungefär som om det var tvärtom, vilket strider mot beprövad vetenskap och erfarenhet. Förflyttning av produktionsfaktorer bejakar man. Är det meningen att folk skall förflyttas som boskap med alla de sociala problem som det har inneburit? Är det någonting i sig eftersträvansvärt? Vi må väl ändå säga som socialt ansvariga att det skall ske i bestämda och reglerade former och inte på det sätt som hittills har skett och som är avskräckande exempel på vad som kan följa när man integrerar på kapitalets villkor och inte på människornas. Också om detta borde regeringen ha någon uppfattning.

Herr talman! Jag tror att jag måste lämna Jörn Svensson därhän i vad avser polemik. Vi har kommit att tala om en del av väsentligheterna i den här debatten som jag inte kan gå förbi. Men jag vill ändå allra först vända mig till Jörn Svensson och peka på en motsägelse, något slags förnekelse av enkla fakta som vpk:s budskap innehåller. När man talar om att man först skall bygga upp en inre marknad för att få delta i en yttre marknad, tycks man helt bortse från att om man skyddar den inre marknaden, finns inte den yttre marknaden kvar. Utrikeshandel bygger på ömsesidighet. Om vi inte vågar eller vill delta i ett ömsesidigt handelsutbyte, skall vi inte diskutera utrikeshandelspolitik över huvud taget. Men jag vet att vpk, det tidigare internationellt anknutna partiet, numera är ett starkt protektionistiskt parti. Jag skulle vilja ta fasta på vad Hadar Cars tog upp, nämligen behovet av inflytande, för det är just det som är nyckelbegreppet. Sveriges deltagande i Europasamarbetet skall bygga på ömsesidighet. Det skall bygga på att vi får rätt och har rum att utöva inflytande just på det sätt som Anita Gradin beskriver, nämligen med den grundförståelsen att det inte bara är svenska lösningar som duger. Det finns också andra lösningar i Europa som är bra och som vi kan lära oss av. Skulle vi sedan lyckas harmonisera oss med dessa lösningar har vi ju nått ett mycket stort mål. Här, Per-Ola Eriksson och Jörn Svensson, är det värt att notera att EG-staternas intresse för de sociala förhållandena och för den inre och yttre miljön kommer till uttryck i att man i den senaste förändringen av Romfördraget har givit klara besked om att de nationella reglerna i väsentliga avseenden får lov att avvika från EG-direktiven. Man har givit uttryck för en hänsyn för nationella värden som är just så stark som denna fördragstext. Därför faller en hel del av centerns farhågor på detta område. EG har visat att man är beredd att ta långtgående hänsyn härvidlag. Jag vill avsluta denna min sista möjlighet att tala i denna fråga med att peka på att vi moderater i vår motion till årets riksdag om internationalisering talar om att som målsättning eftersträva medlemskap. Men vi säger också, precis som Anita Gradin, att Sverige inte kan delta i ett förpliktande utrikespolitiskt samarbete. Tillsammans med de andra neutrala EFTA-länderna, som har samma intresse som vi, vill vi dock nu börja sökandet efter former som ger oss inflytande i EG-samarbetet och ett nära och varaktigt samarbete med Europeiska gemenskapen.

Herr talman! Jag tvingas konstatera att statsrådet Gradin inte svarade direkt på min fråga, om regeringen avser att inför riksdagen redovisa sin samlade bedömning av de planer som nu finns inom EG och de konsekvenser de kommer att få för Sveriges näringsliv, småföretagssektor, jordbruk, regionalpolitik eller arbetsmarknadspolitik. Det kanske berodde på att Anita Gradin har många motdebattörer. Jag menar att det finns anledning att eftersträva en öppen debatt om Sveriges relation till västeuropeiskt samarbete. Av och till tycker jag mig i debatten finna tendenser till att vissa grupper vill smygvägen nagla fast Sverige hårdare vid Europeiska gemenskapen, utan att närmare analysera de negativa konsekvenser detta har för regionalpolitiken, småföretagssektorn osv. Statsrådet Gradin sade att man från fall till fall får finna lösningar och försöka nå de mål som står i överensstämmelse med svenska värderingar — ungefär så tolkar jag hennes uttalande. Därför vill jag fråga: Tänker regeringen tillämpa någon prioritering av de problem och de olika sektorer som nu är aktuella i debatten? Finns det någon sådan prioriteringslista? Till sist vill jag understryka att det sedan 1986 finns en parlamentarisk delegation för EFTA. Delegationens uppgift är att följa den svenska EFTA-delegationens arbete. Delegationen har emellertid inte något mandat att pröva principiella ställningstaganden avseende det västeuropeiska samarbetet, och det tycker jag faktiskt är en brist. Jag vill därför ställa ytterligare en fråga till statsrådet Gradin: Vill regeringen medverka till att vidga den parlamentariska EFTA-delegationens mandat, så att delegationen också får möjlighet att vara med vid beredningen av mer principiella ärenden då det gäller att knyta Sverige till EG och följa den debatt som pågår om detta?

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att i denna debatt notera och stryka under hur skadligt det är ifall moderata samlingspartiet inför de förhandlingar och det arbete som har tagit sin början driver en dubbel linje. Man skickar fram sitt ungdomsförbund för att tala om att vi bör bli fullvärdiga medlemmar, dvs. att vi bör ingå i en politisk allians. Samtidigt driver partiets moderorganisation ett annat budskap, som dock på ett förstucket sätt talar om en anknytning i allmänna termer, utöver de ekonomiska. Jag tycker att ni moderater först måste göra upp inom partiet om hur ni vill ha det. En anslutningsdebatt, en medlemskapsdebatt, i dag skulle nämligen definitivt skada den svenska förhandlingspositionen. Jag tycker att utrikeshandelsministern är den som i första hand borde ha påpekat det i denna debatt. Vidare tror jag att det är nyttigt att ha den här litet kyliga inställningen till EG och inte prata så mycket om ytlig och falsk idealism och om västeuropeisk demokrati, för det handlar ju inte om det. Det handlar om pengar. Det handlar om kapitalets rörlighet. Det handlar om en ekonomisk regions önskan att — om jag får uttrycka mig så — exportera sin arbetslöshet och sitt överskott såväl på jordbrukets område som på andra områden. Det är alltså vad det hela handlar om. Den regionen driver naturligtvis sina intressen, och det är litet farligt när man skall skapa något slags automatisk syn som innebär att de absolut skall harmoniera med våra intressen och att det är det som båda parter vinner på. Vi vet att vi på teknologins område har att emotse stora omvälvningar. Vi las inför vissa bestämda valsituationer om vi vet också att vi kommer att ingår i regionala samverkansformer som innebär att vi binder oss för en specifik form — den teknologiska utveckling, den teknologiska linje som har dikterats av de stora dataföretagen i världen. Då får vi mycket bestämda sociala och ekonomiska effekter på arbetsliv och ekonomi här i Sverige som inte är förenliga med att vi själva väljer våra lösningar. Det handlar om ekonomisk självständighet, men det handlar också i realiteten om social och politisk självständighet. Vad är demokrati? Ja, demokrati är naturligtvis oförenlig med en övermakt för kapitalet som inte är gripbar för den nationella statsmakten. Demokrati och frihet innebär att man inte har några herrar över sig. Då är frågan om vi skall ha några herrar över oss som skall sitta i Bryssel — eller skall de sitta här, där de är kontrollerbara för den svenska väljaropinionen? Det är vad en del av denna fråga faktiskt gäller. Slutligen är EG inte Europa — det skall noga betonas. Europa består av mer än EG och också av delar som är lika dynamiska och intressanta ekonomiskt sett som EG.

Herr talman! Det var värdefullt att Jörn Svensson i sitt sista inlägg tog tillfället att öppet demonstrera sin hysteriska ovilja mot den människosyn som har präglat samarbetet i Västeuropa och som bygger på respekt för individen och för demokratin. Jag begärde dock ordet, herr talman, i första hand för att instämma med Anita Gradin i att frihandelsavtalet är en grund för det samarbete vi har med Europeiska gemenskapen och att vi i första hand bör utnyttja det och de övriga avtal vi har med EG som bas för ett vidgat samarbete. Ingenting bör dock hindra oss från att diskutera på vad sätt vi inom ramen för en oberoende säkerhetsoch utrikespolitik kan vidga det samarbetet.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig: 1. Har affärsbankernas styrelser garanterat pengarna trots att bolagsstämmorna inte hörts? 2. Om så inte är fallet och bolagsstämmorna säger nej, kommer regeringen i så fall att medelst budgeten anslå medel för motsvarande ändamål? 3. Har regeringen för avsikt att ta initiativ till fler övenskommelser med näringslivet om fonder för särskilda ändamål? Svaret på Karin Ahrlands samtliga frågor är nej. Men den inramning Karin Ahrland ger sina frågor förtjänar en kommentar. Interpellationen andas uppfattningen att det skulle vara något hittills okänt att näringslivet i allmänhet och bankerna i synnerhet genom donationer främjar vetenskap och forskning. Sådana donationer skulle dessutom innebära att statens inkomster och utgifter i motsvarande mån inte regleras över budgeten och därmed hindra riksdagen att fullgöra sina uppgifter enligt regeringsformen. Jag vill därför påminna om att donationer av detta slag har en lång tradition i Sverige. Den största privata stiftelsen för stöd till vetenskap och forskning har sitt ursprung i en svensk affärsbank. Såvitt jag vet har ingen tidigare hävdat att denna utveckling stått i strid med den av Karin Ahrland liksom av mig hävdade uppfattningen att statens inkomster och utgifter skall regleras över budgeten. Om man anser att enskilda donationer, exempelvis till universitet och högskolor, är liktydiga med att donatorn förfogat över statliga inkomster, som bara regleras över budgeten, har man i själva verket anslutit sig till uppfattningen att varje enskild inkomst, t.ex. affärsbankernas vinster, tillhör staten. Jag trodde att Karin Ahrland företrädde en mer liberal ståndpunkt.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Låt mig också tillägga att när jag fick nej som svar på min tredje fråga tackar jag inte bara av den artighet som traditionen bjuder att vi visar varandra här i kammaren. Jag noterar ju att finansministern med det tredje nejet har sagt ifrån att regeringen inte kommer att ta kontakt med någon annan gren av näringslivet för att föreslå liknande manövrer som dem med affärsbankerna i höstas. Sedan måste jag dess värre konstatera att svaret — för att använda finansministerns egen vokabulär — ”andas” en viss irritation över min interpellation angående den här affären, och det förvånar mig något. Finansministern som stundom, åtminstone inom sig, måste umgås även med beska sanningar borde inte vara förvånad över att den s.k. överenskommelsen mellan regeringen och affärsbankerna om forskningsstiftelser blir utsatt för kritik. Låt mig också i hederlighetens namn gärna understryka att den kritiken drabbar både regeringen och affärsbankernas styrelser, om än på olika sätt, och här i riksdagen håller jag mig till regeringen. Låt mig därför något kommentera den ”inramning” finansministern å sin sida gav sina tre nej. I finansplanen, som jag citerade i interpellationen, skriver Kjell-Olof Feldt: ”Regeringen har kommit överens med representanter för de svenska affärsbankerna —--.” Det är alltså fråga om ett slags avtal med alla affärsbanker. Det är inte fråga om någon jubileumsstiftelse eller liknande i en affärsbank utan om alla Bankföreningens medlemmar. Det är heller inte ens en offentlig hemlighet att förslaget om stiftelserna kom från regeringen, inte från donatorerna, bankerna. På presskonferensen sade Bankföreningens ordförande enligt pressuppgifter, som jag vill tro på, att ”resultatutvecklingen gjort oss mera mottagliga för det här förslaget”. Det yttrandet, liksom statsministerns vid samma tillfälle uttalade bekymmer att klara förbättringar för universiteten över budgeten, kan jag bara tolka på ett sätt: bankerna har varit rädda för att råka ut för någon ny typ av engångsskatt, riktad mot deras företagsform. Regeringen har, å sin sida, inte heller vågat ta en ny engångsskattedebatt utan i stället tagit kontakt med bankerna direkt. Finansministern ger mig i svaret också en ”lektion” om tidigare donatio ner. Då noterar jag att Kjell-Olof Feldt, som ju ändå stundom inom sig själv umgås med sanningen, inte påstår att t.ex. den största privata stiftelsen, som han hänvisade till, kom till på den dåtida regeringens initiativ. Till sist: När Kjell-Olof Feldt i sista delen av svaret pådyvlar mig en uppfattning som han vet att jag inte har och sedan polemiserar mot den, blir jag bara besviken. Den sortens demagogi är visserligen inte alls ovanlig i Kjell-Olof Feldts parti, men jag trodde, och har hittills trott, att herr Feldt själv höll sig för god för den. Jag har velat, herr talman, ha svar på tre frågor, och det har jag fått. Med ett audiatur et altera pars tänker jag gå vidare och ställa frågor till den andra parten.

Herr talman! Jag vill trösta finansministern med att jag inte gick upp i debatt vid fel tidpunkt. Jag skall visserligen få svar på min interpellation om en stund, men jag avser verkligen att nu från denna talarstol kommentera detta interpellationssvar. Det finns nämligen en formulering i svaret som gör mig intresserad av att få svar på en följdfråga som är ytterst naturlig. Finansministern kallar den s.k. överenskommelsen uppenbarligen för en donation, dvs. finansministern har i sitt sinne bestämt sig för att det här är någonting slutgiltigt, trots att finansministerns nej till den första frågan innehöll ett klart erkännande av att det är bolagsstämmorna som bestämmer och att det som man allmänneligen kallar överenskommelsen är till intet förpliktande. Banklagstiftningen innehåller ju regler som är till för att skydda bankkapitalet och lägger därför i sista hand ansvaret för vinstfördelningen hos bankstämmorna. Jag skulle alltså vilja fråga finansministern vad regeringen avser att göra för den händelse de som har rätten att till sist besluta i denna fråga bestämmer sig för att säga nej till överenskommelsen, alltså om de ändrar på den värdering som finansministern ger uttryck för av den här överenskommelsen som donation. Avser regeringen då att komma tillbaka med någon annan form av förslag till bankindustrin, eller får vi se ännu ett förslag om en engångsskatt? Jag kan till finansministerns information meddela att jag har väckt en motion under årets allmänna motionstid som syftar till att förhindra att sådana här överenskommelser kan träffas och som alltså syftar till att garantera att banklagstiftningens innehåll verkligen efterlevs, dvs. att bolagsstämmorna får besluta över bankers vinstmedel.

Herr talman! Frågan om den s.k. bankdonationen är anmäld till riksdagens konstitutionsutskott för dechargegranskning. Jag tycker att det är alldeles självklart att finansministern vid den granskningen skall få möjlighet att redogöra för tillkomsthistorien. Enligt de uppgifter som kommit mig till del startade diskussionen i samband med Världsbanksmötet i Washington, där såväl herr finansministern som ordföranden i S-E-Banken, Curt Olsson, deltog. Där lär den här tanken och diskussionen i frågan för första gången ha kommit upp. I vilken av dessa båda herrars huvuden saken kom upp får väl granskningen måhända utvisa. Herr talman! Jag tycker att det är självklart att såväl finansministern som representanter för Bankföreningen får möjligheter att direkt inför konstitutionsutskottet ge sin syn på den här frågan. Det kan tyckas att konstitutionsutskottet inte skall granska denna typ av frågor. Jag har i massmedia sett åsikter av det slaget. Jag tycker emellertid att det är väldigt viktigt att en sådan granskning kommer till stånd, inte minst med tanke på att riksdagen självfallet har ett ansvar när det gäller denna typ av forskningsstiftelser. Riksdagen har slagit fast en forskningspolitik. Det är då viktigt att se i vilken utsträckning denna typ av initiativ passar in i sammanhanget. Herr talman! Att jag inte försöker pressa herr finansministern på en rad besked här — jag har haft tillfälle att ta del av intressanta dokument i sammanhanget — beror uteslutande på att jag tycker att konstitutionsutskottet måhända är en lämpligare scen för en första omgång i denna fråga.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig på vilket sätt jag anser att försäljningar av statliga förlustbolag är mer acceptabla än försäljningar av allmännyttiga bostadsföretag. Per Westerberg har frågat industriministern hur han ser på handel med statliga förlustbolag och om försäljningen av sådana bolag beaktades vid beräkningen av erforderliga kapitaltillskott till Svenska Varv våren 1986. Nic Grönvall och Per Westerberg har vidare frågat om det är aktuellt med åtgärder i syfte att förhindra fortsatta försäljningar av statliga förlustbolag. Per Westerbergs interpellation till industriministern har överlämnats till mig. Jag besvarar Nic Grönvalls och Per Westerbergs interpellationer i ett sammanhang. Aktiebolag och ekonomiska föreningar har rätt att utnyttja en skattemässig förlust under en följande tioårsperiod. Vissa begränsningar har införts i fråga om förlustavdrag efter ägarbyten. Efter en översyn av reglerna för några år sedan infördes bl.a. en spärregel som tar sikte på att förhindra att förluster i s.k. skalbolag utnyttjas efter det att aktierna i bolaget bytt ägare. Reglerna om förlustavdrag gäller också de allmännyttiga bostadsföretagen. Dessa drivs utan enskilt vinstsyfte. Beskattningen sker enligt en schablonmetod. Som intäkt tas upp 3 26 av fastigheternas taxeringsvärde, och avdrag medges för räntekostnader och tomträttsavgälder. Schablonbeskattningen leder regelmässigt till att de allmännyttiga bostadsföretagen visar stora skattemässiga underskott. Dessa kan normalt inte utnyttjas under följande år. En försäljning som leder till att bostadsföretaget blir beskattat enligt vanliga regler ger helt andra möjligheter att utnyttja förlustavdragen. Det är alltså i praktiken först vid ett byte av beskattningsprincip som förlusterna i det tidigare allmännyttiga bostadsföretaget kan utnyttjas. Regeringen har inte ansett det motiverat att förlustavdragsreglerna skall få användas i sådana fall. De försäljningar av statliga bolag som Nic Grönvall och Per Westerberg syftar på saknar inslaget av byte av beskattningsprincip som förutsättning för förlustavdrag. Eventuella yrkanden om förlustavdrag prövas av skattemyndigheterna bl.a. mot bakgrund. av den inledningsvis nämnda spärregeln. Det kapitaltillskott till Svenska Varv som föreslogs i proposition 1985/ 86:120 baserades på att företagets soliditet i stort skulle återställas till nivån tre år tidigare. Vid bestämmandet av kapitaltillskottets storlek togs inte hänsyn till affärstransaktioner av det aktuella slaget. Som jag tidigare nämnt har en översyn av reglerna om förlustavdrag vid ägarbyten gjorts för några år sedan och resulterat i lagstiftning. Denna lagstiftning skiljer inte på statligt ägda företag och andra företag. Jag ser ingen anledning att lägga några särskilda synpunkter på försäljningar av statligt ägda företag. Jag utgår från att reglerna om förlustavdrag aktualiseras i den utredning som nu ser över hela företagsbeskattningen. Några ytterligare åtgärder är inte aktuella för närvarande.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag skulle vilja inleda denna debatt — om det nu blir någon — med att konstatera att man kan ha olika uppfattning om förlustavdrag och rätten att utnyttja sådana efter det att ägarskifte har skett. Det avgavs ju reservationer vid behandlingen av regeringens proposition om ändring i lagen om förlustavdrag. Vi moderater reserverade oss mot spärregeln för skalbolagen just därför att vi menar att förlustavdrag är en del av en omstrukturering av en företagsamhet och kan vara gynnsamma för Sveriges näringsliv och ekonomi i stort. Det är inte fråga om skatteflykt utan om att utnyttja möjligheterna till skatteplanering, ofta på ett sådant sätt att inkomster i ett senare skede kan ge utrymme för eftertraktade investeringar. Vi har därför en i grunden positiv syn på möjligheterna och rätten att utnyttja förlustavdrag även efter ägarbyten. Men man kan enligt min mening inte ha olika uppfattning om dubbelmoral. På något vis ligger det ett uppenbart inslag av dubbelmoral i att vår regering reagerar med en väldig fart i ett fall av försäljning eller överlåtelse av ett förlustbolag, medan den i andra fall, när regeringen själv är den verklige ägaren, låter sådana transaktioner ske och då gärna såsom en del av någonting som regeringen sedan vill glänsa med. Jag tänker här på Uddevallapaketet. Regeringen var i det fallet mycket stolt över uppgörelsen med AB Volvo, som skulle ge Uddevallaregionen ett bra stöd i den svåra situation som uppkommit. En väsentlig del av den uppgörelsen med Volvo var just försäljningen av varvsbolaget, som innehöll en mycket stor förlust, vilken Sveriges största bolag, AB Volvo, således kunde tillgodogöra sig. Då var det lämplig och bra politik att handla med förlustbolag. Senare har vi fått se hur en precis likadan transaktion genomfördes, nämligen när Götaverken Arendal sålde sitt gamla bolag. Sedan detta tömts på varvsrörelsen och de tillgångar som var nödvändiga för varvsverksamhetens fortsättning såldes det tillsammans med, om jag minns rätt, litet mark, och köparen fick också överta en gigantisk förlust. Bolaget såldes till AB Volvo, som kunde utnyttja förlusten och därmed ta bort vinster ur den egna verksamheten. Så inträffar försäljningen i Göteborg av ett bostadsbolag. Nu blir det helt plötsligt klandervärt att utnyttja möjligheterna till förlustavdrag. Det är detta jag kallar för dubbelmoral. Den räddningsplanka som regeringen nu tillgriper för att åstadkomma detta klandervärda är att tala om att man skall byta beskattningsprincip. Den paragraf som avses är 2 § i lagen om statlig inkomstskatt, som anger vilken metod som skall läggas till grund för inkomstberäkningen. Men här handlar det sannerligen inte om någon ny beskattningsprincip. Den paragrafen anger ett sätt att bestämma inkomstberäkningen. Min fråga till finansministern är därför: På vilket sätt anses just schablonmetoden vara så helig att det nu plötsligt blir tal om en annan skatteprincip? Man undrar vilken den verkliga grunden är till att regeringen har reagerat så häftigt på den nämnda försäljningen av det göteborgska bostadsföretaget. Kände sig regeringen trampad på tårna efter den kritik som riktades mot Uddevallapaketet, så att regeringen nu är angelägen om att skydda sig från att få ännu ömmare tår? Eller var det så att AB Volvo kunde utöva tryck på regeringen när regeringen skulle göra upp om Uddevallapaketet och försäkra sig om Volvos medverkan? Kunde Volvo på det sättet pressa sig till den förmån som uppgörelsen trots allt innebar för företaget? Det skulle vara värdefullt om finansministern ville hjälpa oss att förstå litet bättre varför det blev så viktigt med ett agerande den här gången, men inte de andra gångerna.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

Avser industriministern vidta några åtgärder i syfte att undvika fortsatt handel med statliga förlustbolag?

En tredje affär är den då Kockums med dess markinnehav såldes till Saab tillsammans med avsevärda förlustavdrag. Kockumsoch Uddevallaaffärerna har åtminstone varit uppe till behandling i kammaren, medan däremot Arendalsaffären inte har varit det. Jag riktar, herr talman, ingen kritik mot företagsledningarna i sig. De har handlat enligt gällande lagstiftning. Däremot måste man tycka att det var mycket märkligt att dessa företag, sedan de efter riksdagsbeslut fått kapitaltillskott direkt utbetalda, kunnat utnyttja de förluster, som de redan fått täckta genom riksdagsbeslutet, för att kunna sälja förlustbolagen och därmed erhålla ytterligare kapital. Finansministern har svarat på min andra fråga till industriministern, att man inte hade tagit med försäljningen av statliga förlustbolag i beräkningen av kapitaltillskottet till Svenska Varv. Jag tycker att det finns anledning att komma ihåg den s.k. lex Kockum, där det genom en explicit lagstiftning i samband med att staten köpte varvsrörelsen i Kockums 1979 klart lades fast att det gamla moderbolaget inte skulle få utnyttja sina tidigare förlustavdrag. I det fallet var alltså regering och riksdag beredda att skrida till aktion. När staten betalade de förluster Kockums tidigare hade gjort skulle inte företaget ovanpå detta få göra sina förlustavdrag eller sälja dem. Jag tycker att parallellen är påtaglig till de affärer som nu försiggår bland de statliga förlustbolagen. Jag är medveten om att dessa ämnen ligger på gränsen mellan finansministerns och industriministerns områden, men i och med att finansministern tagit sig för att svara på industriministerns vägnar måste jag nu ställa frågan om den fortsatta handeln med statliga förlustbolag. Det har som bekant gjorts utomordentligt stora förluster i de statliga företagen under den senaste tioårsperioden. Detta gäller ASSI, Svenskt Stål, Svenska Varv och i synnerhet Zenit Shipping AB. Det finns då anledning att fråga sig om man skall tolka industriministerns tystnad och därmed även finansministerns tystnad i denna fråga som ett tyst medgivande till att fortsatt handel med statliga förlustbolag skall komma till stånd. Det innebär i så fall att en fortsatt strid ström av industristödsmiljoner går ut, utan att riksdagen har någon möjlighet att i sig påverka detta. Den prövning som riksdagen har gjort av det kapitaltillskott som redan gått till företagen åsidosätts därmed mycket kraftigt i och med att man, som jag ser det, via skattereglerna kan komma i åtnjutande av ytterligare kapital. Herr talman! Man väntar närmast på om det är något nytt gigantiskt klipp i och med försäljningen av Zenit Shipping AB:s utomordentligt stora förlustavdrag som vi skall få bevittna här inom kort.
Herr talman! Nic Grönvall säger sig inte förstå varför man kan kalla schablonmetoden för en skatteprincip. Nu vet jag inte i vilken utsträckning en strid om ord leder någon vart, men enligt min mening är det en ganska stor principiell skillnad mellan att bli beskattad för den faktiska inkomsten och att beskattas för en schablonmässigt beräknad inkomst. Om man någonstans i vår skattelagstiftning kan urskilja två principer — ibland är det inte alldeles lätt — tycker jag definitivt man kan göra det här.

Jag tycker den motivering jag anger är utomordentligt hållbar. Per Westerberg förstår jag inte heller riktigt. Han vill bara stoppa handeln med statliga förlustbolag, medan moderata samlingspartiet vill ha bort alla spärrar som i dag finns för handeln med sådana bolag. Han hävdar att Götaverken Arendal genom att i samband med försäljningen av viss mark till Volvo också överföra förluster till Volvo har kommit på ett sätt att föra industristöd i mångmiljardklassen vidare till ett privat företag. Det faktiska läget är — såvitt jag vet — att Götaverken Arendal inte har erhållit något kapitaltillskott från sitt moderbolag sedan 1979. Företaget har sedan dess, fram till 1986, varit vinstgivande. De förluster som nu utnyttjas härrör alltså till betydande del från tiden innan varvet blev helstatligt. Både Nic Grönvall och Per Westerberg vill ha mig att uttala diverse fördömanden över agerandet i de enskilda statliga bolagen. Det gör jag inte. Regeringen har definitivt aldrig försökt recensera enskilda beslut i de statliga bolagsstyrelserna. Vi har alltså inte heller sagt att Uddevallavarvets och Götaverken Arendals affärer med Volvo har varit lämpliga eller bra. Som ägare har vi ansett att vi inte i tid och otid skall recensera enskilda beslut tagna i de statliga företagen. Detta är såvitt jag vet en princip som även privata ägare upprätthåller. Den dag vi inte är nöjda med det sätt varpå företagen sköts har vi att agera på det sätt bolagsordningen föreskriver. Slutligen, herr talman: Jag förstår inte i vilka idémässigt grumliga källor man fiskar när man försöker framställa det som så, att en lagstiftning skulle vara utomordentligt fin när det gäller privatägda företag medan samma lagstiftning inte får tillämpas på statliga företag.
Herr talman! Jag kanske kan få lov att börja med det sista uttalandet. Vi talar här inte alls för att det skulle gälla olika lagstiftning för olika skattskyldiga. I stället efterlyser vi orsaken till att det plötsligt blev olovlig skatteplanering att köpa bostadsföretag i Göteborg, när det tidigare, då staten var säljare, var en lovlig skattetransaktion. Jag begär inga fördömanden av bolagsledningarna — de har handlat inom ramen för sitt ansvar, och kanske t.o.m. fullgjort det på ett bra sätt. Det jag efterlyser är motiveringen till att kommunen Göteborg skall behandlas annorlunda än staten i sin ägarroll. Kommunen Göteborg skulle , om man finge sälja sina bostadsbolag, få in tillgångar som skulle tillfalla kommunens invånare. Nu vill inte finansministern tillåta det. Skälen är fortfarande otydliga, eftersom det sannerligen inte nödvändigtvis måste kallas för en annorlunda beskattningsprincip när man i det ena fallet tar ut skatt efter verklig inkomst och i det andra fallet efter schablonmetoden. Det vi efterlyser är en rimlig förklaring till varför det var klandervärt av Göteborgs kommun att tillgodogöra sig värdet av förlustavdrag medan det inte var det i de fall då staten var inblandad.
Herr talman! Jag har inte recenserat företagsledningar. Jag har i mitt huvudanförande klart sagt ut att dessa har handlat efter bästa förmåga. Jag har inget som helst klander att rikta mot företagsledningarna. De har utnyttjat de regler som finns. Däremot har jag ställt ett antal frågor till industriministern om det lämpliga i en fortsättning av handeln med statliga förlustbolag. Även om förlusterna vid Arendalsvarvet har uppkommit under den tid då företaget var privatägt, utgör detta inget skäl — staten har ju fått gå in i moderbolag och har även sanerat Arendal tidigare med skattepengartill att man därutöver skall få göra dessa extra förlustavdrag. Vad saken handlar om, och det togs upp till behandling i samband med lex Kockum, är att man i praktiken har velat göra kapitaltillskotten från riksdagen mer eller mindre skattepliktiga för att få kontroll över vad den svenska riksdagen verkligen lämnat i kapitaltillskott till resp. bolag. Det är för framtiden jag är orolig, med tanke på de utomordentligt stora kapitaltillskott som lämnats till olika statliga företag och med tanke på att man här tyst sanktionerar en fortsatt handel eller — om man nu vill använda ett litet fulare uttryck — spekulation i förlustavdrag i olika former. Det tycker jag är allvarligt. När det gäller Zenit Shipping AB — en sak som jag har tagit upp så många gånger i denna kammare — som verkligen har stora outnyttjade möjligheter till förlustavdrag, undrar jag om det skall bli ytterligare handel med dessa.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om jag är beredd att se över den polisdistriktsindelning som för närvarande råder i Stockholms län. Göran Ericsson har vidare frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkerställa service och krav på säkerhet för dem som bor i de allra nordvästligaste delarna av Stockholm, såsom Akalla, Kista m.fl. områden. Göran Ericsson tar i sin interpellation upp ett flertal intressanta och viktiga frågor. Jag vill för egen del slå fast att polisverksamheten, liksom all annan offentlig verksamhet, fortlöpande måste anpassa sig till de förändrade krav och nya önskemål som medborgarna har på service och tillgänglighet i olika avseenden. Det är på samma sätt alldeles självklart att sådana frågor som distriktsindelning och lokalisering av polisverksamheten måste beaktas i samhällsplaneringen och att samhällets utveckling också måste återspeglas inom polisen, t.ex. genom att polislokaler öppnas i nybyggda stadsdelar. Genom den nyligen genomförda polisreformen har de lokala polismyndigheterna getts en betydande frihet att själva besluta om förläggning av polisverksamheten och om indelningen av verksamhetsområden inom distriktet. För vissa frågor krävs emellertid ställningstaganden från regeringens sida, t.ex. när det gäller distriktsindelningen. De konkreta frågor som Göran Ericsson tar upp om distriktsindelningen i Stockholms län m.m. har inte aktualiserats under det långvariga utredningsarbetet rörande polisväsendet som ganska nyligen avslutades. Enligt min mening bör dessa frågor i nuvarande läge i första hand diskuteras av de lokala och regionala politiska instanserna inom länet, vilka ju har att företräda dem som närmast berörs. Skulle detta leda fram till sådana önskemål som Göran Ericsson för fram, kommer jag självfallet att vara lyhörd för dessa i den utsträckning det faller på regering eller riksdagen att besluta. Enligt vad jag har erfarit pågår också sådana diskussioner rörande tillgången på poliser i de nordvästra delarna av Stockholms stad.

Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka statsrådet för svaret på mina frågor i interpellationen. Om jag skall ge mig på att recensera justitieministerns svar, måste jag säga att det möjligen kan inrymmas i termen den obotfärdiges förhinder. Justitieministern ger mig rätt när det gäller min argumentation i interpellationen. Så långt är allting bra. Regeringen tycks alltså, liksom jag själv har gjort, inse problemen, och dem börjar nu också en allt större del av befolkningen i de nordvästra områdena i Stockholm att inse. Men efter denna bekännelse skjuts problemen över till de lokala organen inom polisen. Situationen är nu den, herr talman, att polisberedningen i sitt arbete tycks ha förbigått denna fråga. Ansvarigt statsråd inser problemen och är inte desto mindre väl förtrogen med dem, men så hänvisar han till diskussioner på det lokala planet. Herr talman! Jag tänker inte låta justitieministern komma undan denna fråga så lätt. Frågan om polisdistriktens indelning är, vilket justitieministern vidgår, en fråga för regeringen — det är knappast en lokal fråga. I Stockholm är situationen den att en bebyggelse där det bor 69 164 personer — den 31 december 1986 — står utan polisstation. Det är ett ostridigt faktum. Detta motsvarar nästan exakt antalet invånare i Kristianstads kommun, och jag kan föreställa mig det folkuppror som skulle bli följden om polisen i Kristianstad drogs in och kommunen skulle få service från någon annan polismyndighet i närheten. Min något blygsamma fråga är den, om detta Kristianstad i Stockholms nordvästra hörn kunde få en filialstation som vore öppen dagtid och kvällstid, så att folk i området, utan närmast gigantiska mödor, kunde komma i kontakt med en polisman och att övervakningsfordon i området kunde stanna kvar under rasten. Eller vore det möjligt att ändra polisdistriktsindelningen, så att näraliggande polisstationer fick övervakningsansvar, i detta ”övergivna” område med tämligen frekvent ordningsbrottslighet? Dessa frågor är berättigade, vilket justitieministern vidimerar i sitt svar, men han ger ändock inget besked. Man måste fråga sig vari hindret för regeringen ligger. Personligen kan jag när det gäller frågan om filialstation exempelvis i Kistaområdet försäkra justitieministern och regeringen om att de i den frågan har polisstyrelsens i Stockholm fulla stöd. Det är inte särskilt länge sedan jag tillsammans med borgarrådet Cederschiöld diskuterade denna fråga, och polisstyrelsen i Stockholm är enig om att här behövs en polisstation. Jag tror inte heller att en sundare polisdistriktsindelning i Stockholms län skulle stöta på något större lokalt motstånd, alldenstund en sådan indelning syftar till att förbättra tillgängligheten och övervakningen för invånarna. Herr talman! Detta är en fråga inte bara för polisen, för regeringen, för riksdagen eller för mig, utan det är en oerhört väsentlig fråga för inte minst de gamla, de handikappade och de svaga som bor i sådana här områden — människor som inte har råd att ha bil och kan köra till Vällingby. De kanske inte vågar eller kan anmäla sådant som borde anmälas, på grund av att avståndet till och mödan att ta sig till en polisstation är så oändliga. Det är då en uppgift inte minst för regeringen att se till att dessa människor får en sådan övervakning och tillgänglighet till polis i området som är normal i det svenska samhället och övriga städer i Sverige. Kvar står frågan: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att säkerställa service och krav på säkerhet för dem som bor i de nordvästligaste delarna av Stockholm, såsom Akalla, Kista m.fl. områden?
Herr talman! Detta med decentralisering är svårt. Beslut har fattats om en decentraliserad polisorganisation, och om vi menar allvar med den decentraliseringen skall vi inte omedelbart därefter lyfta av de lokala organen deras ansvar. I vissa av de frågor som Göran Ericsson tar upp kan polisdistriktet självt fatta beslut, och i vissa andra frågor står det polisdistriktet fritt att ta initiativ och lämna förslag till regeringen. Jag har inte för avsikt att nu i första hand ta ifrån Stockholms polisdistrikt detta ansvar.
Herr talman! Jag har inte heller avsett att förändra den ordning med lokalt inflytande som nu råder. Det handlar om att polisstyrelsen i Stockholm icke förfogar över de medel och de resurser som erfordras för att uppföra en polisstation i detta s.k. övergivna område. Min slutsats är då närmast logisk: Om polisstyrelsen inte har dessa resurser, måste indelningen av polisdistrikten förändras så att näraliggande polisstationer i andra polisdistrikt kan få detta ”övergivna” område att falla inom just deras område, för att övervakningen åtminstone nödtorftigt skall bli vettig. Det är måhända ibland ett bekymmer med lokalt inflytande. Men om man vill göra det till ett stort bekymmer är det mycket lätt. Vill man försöka lösa problemet är det kanske litet svårare. Det var den svårare vägen jag hade trott att regeringen skulle gå.

Herr talman! Mot bakgrund av — som Jörn Svensson uttrycker saken — det nya läget i arbetet med Palme-mordet, har Jörn Svensson ställt följande frågor till mig: Palme-mordets bakgrunder? 3. Vilka slutsatser kan dras av obduktionsprotokollet? 4. Har justitiedepartementets representant i Palme-gruppen medverkat till resurskoncentrationen på ”huvudspåret”? Jag har vid ett flertal tillfällen tidigare slagit fast att ansvaret för utredningen av mordet på statsminister Olof Palme faller på de berörda myndigheterna. Jag avser mot denna bakgrund inte nu här i kammaren att kommentera eller på annat sätt lämna synpunkter på hur myndigheterna i olika avseenden har löst sina uppgifter. Jag vill emellertid erinra Jörn Svensson om att den av regeringen tillsatta juristkommissionen har i uppdrag att ta fram ett kvalificerat underlag för att möjliggöra sådana bedömningar som Jörn Svensson aktualiserar i sina tre första frågor. Juristkommissionen kommer inom den närmaste tiden att avsluta sitt grundläggande arbete. Det finns därför inte skäl för regeringen att nu vidta några ytterligare åtgärder i denna del. När det gäller Jörn Svenssons fjärde fråga vill jag erinra om att jag tidigare här i kammaren har redovisat att jag ser det som min skyldighet att följa spaningsläget och att hålla mig och regeringen informerad i ärendet även i övrigt. Jag har därvid särskilt beaktat de säkerhetsaspekter som gör sig gällande, liksom ärendets karaktär av nationell angelägenhet. Detta har hittills skett i första hand genom att länspolismästaren Hans Holmér och överåklagaren Claes Zeime fortlöpande till mig har redovisat resultatet av myndigheternas arbete. Vidare har polismyndigheten i Stockholm berett en företrädare för justitiedepartementet tillfälle att närvara vid ledningsgruppens sammanträden för att på ett enkelt och praktiskt sätt kunna inhämta dagsaktuell information i de frågor som har bedömts vara av betydelse för de syften som jag nyss redovisade. Mot bakgrund av Jörn Svenssons antydningar om att regeringen haft inflytande på polisens arbete vill jag alltså uttryckligen slå fast att varken jag eller någon annan företrädare för regeringen eller regeringskansliet någonsin till de ansvariga myndigheterna har lämnat synpunkter på eller på annat sätt sökt styra inriktningen av utredningsarbetet. Jag kan slutligen, med anledning av Jörn Svenssons femte fråga, upplysa om att statsrådet Anita Gradin, inom ramen för en studieresa avseende FN:s flyktingkommissaries verksamhet i Mellersta Östern och i Asien, i februari 1986 gjorde ett kort besök i Turkiet för att studera flyktingkommissariens verksamhet rörande flyktingar från Iran.

Herr talman! Det är nog ingen överdrift, om man säger att Palmeutredningen blev en nationell skandal. Orsaken är givetvis den ödesdigra fixeringen vid en osannolik tes. Strax efter mordet planterade de turkiska myndigheterna ut denna tes, och svensk säkerhetspolis engagerade sig intensivt för den, med kända destruktiva följder. Det ställer frågan om säkerhetspolisens kompetens och organisation under debatt. Justitieministern vill inte diskutera detta med hänvisning till att det hör till brottsutredningen. Men frågan har en relevans långt utanför Palme-saken. Justitieministern skall därför få tillfälle att senare diskutera de allmänna aspekterna, eftersom jag har tänkt interpellera honom särskilt om säkerhetspolisen. Allt detta sammanhänger nära med en annan av mina frågor, som ministern inte heller vill besvara, nämligen de politiska bedömningarna av den internationella terrorismen. Fixeringen vid PKK tycks visa, att man bland myndigheterna i Sverige har ganska svårt att orientera sig i de egendomliga gränsland ute i Europa där terrorister och kriminella, säkerhetstjänster och högerextremister, etablerade statsoch finansintressen möts och blandar sig. Både i ljuset av Palme-saken och i samband med det internationella antiterroristsamarbete Sverige deltar i är detta intressanta miljöer, där det som synes ske eller det som de olika säkerhetstjänsterna påstår sker kan ha helt andra bakgrunder. Justitieministern vill heller inte beröra min fråga om den rättsmedicinska undersökningen i Palme-fallet. Jag tror att denna attityd av tystnad — åtminstone i detta fall — är olycklig. Myndigheterna borde vara mera angelägna om att skapa klarhet om vilka fakta som är kända och icke kända. För det första tycker många att det har uppstått en sådan osäkerhet hos allmänheten med anledning av utredningens tvister och misslyckanden, att det är en fråga om förtroende och om att få hederlig information, där sådan kan ges. Det är inte bra om allmänheten och dess valda representanter här i riksdagen skall behöva stå vid sidan månad efter månad och se hur en brottsutredning av denna dimension går på sned. För det andra tror jag det är nyttigt för myndigheterna att i nuvarande läge erinra sig att den svenska allmänheten är en viktig bundsförvant. Ju bättre orienterad den är om fakta i saken, desto större är chansen att någon verkligt väsentlig, ny iakttagelse kan komma fram. Det är mot den bakgrunden jag frågat om den rättsmedicinska undersökningen. Jag är lekman i denna sak och har inga speciella intressen att personligen bevaka. Jag har bara gjort den reflexionen, att den upphittade ammunitionen svårligen kunnat vara den som använts av skytten. Palmes skador och omständigheterna i övrigt antyder att det rört sig om en mer speciell typ av ammunition. Den rättsmedicinska undersökningen måste rimligen kunna ge besked om detta. Det är ju en viktig ledtråd, och öppen information till allmänheten kan eventuellt ge upphov till tips av verklig betydelse. Tusentals människor i landet besitter värdefull erfarenhet om handeldvapen och ammunition och kan ha synpunkter att ge som tidigare inte kommit fram. Den rättsmedicinska undersökningen borde ju kunna visa — särskilt om det handlat om en expansiv typ av kulor, vilket ju en del omständigheter tycks tyda på — vad för slags material som använts och därmed om ammunitionens ursprung. Man har allt att vinna på klarhet och öppenhet om dessa ting. Till sist vill jag kommentera min fråga om justitiedepartementets representant i utredningen. Jag har en känsla av att justitieministern har missförstått mina avsikter på den punkten. Jag vill klart deklarera, att jag tillhör dem som anser det helt rimligt och självklart att landets regering i en sak av denna dimension har en observatör i utredningen. Vi får inte vara så rädda för ministerstyre att vi låter polisiära myndigheter husera fullständigt fritt i en sak av detta slag. Vad man eventuellt kunde hävda är kanske att man inför den ensidighet som fanns i ett ganska tidigt skede av utredningen borde ha reagerat, åtminstone med någon synpunkt om att det fanns risker i denna fixering, men jag inser att detta ur konstitutionella synpunkter är en känslig fråga, så jag skall inte driva min tes alltför långt. Min fråga i detta stycke var rent sakligt motiverad.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig vilka befogenheter jag är beredd att ge polisen för att det skall bli möjligt att på ett snabbt och effektivt sätt ingripa mot den illegala sprithandel i Malmö som beskrivs i interpellationen. Det problem som Ulla Tillander tar upp har anknytning till turisttrafiken mellan Polen och Sverige. Det förekommer i denna trafik att polska turister gör endagsbesök i Skåne med buss via färjeförbindelsen med Ystad. Turisterna har i allmänhet fått visering för inresa och en dags vistelse här i landet. Den här turisttrafiken har ökat under det senaste året. Det har sålunda förekommit att uppskattningsvis 400-500 polska turister i ett tiotal bussar besökt Malmö samma dag. En ökad turisttrafik är något som det i och för sig finns anledning att se positivt på. I det här fallet har den emellertid också medfört problem. Polisen och tullen har kunnat konstatera att åtskilliga av dessa turister säljer bl.a. sprit till allmänheten, framför allt i Malmö men också på andra håll i Skåne. Det är naturligtvis angeläget att på ett effektivt sätt motverka denna spritförsäljning. Gällande lagstiftning ger också utrymme för olika former av ingripanden. Ingripande kan givetvis ske vid misstanke om brott. Detta förutsätter inte att någon försäljning faktiskt har skett. Redan innehavet av sprit är straffbart, om det är uppenbart att syftet är att den skall säljas olovligen. Det är inte heller tillåtet att ta in sprit i Sverige som är avsedd att försäljas, även om mängden inte är större än den normalt tullfria ransonen. Enligt polislagen får polisen också avvisa eller avlägsna personer från ett visst område, om de stör eller utgör en fara för den allmänna ordningen eller om det behövs för att avvärja straffbelagda handlingar. Utlänningslagen ger vidare möjligheter att återkalla viseringen och avvisa turister som deltar i en hantering av det här slaget. Vad som krävs för att komma till rätta med den typ av problem som Ulla Tillander tagit upp är knappast nya befogenheter för polis eller andra myndigheter. Som jag ser det gäller det i stället för myndigheterna att inom ramen för gällande bestämmelser hitta lämpliga arbetsformer för att kunna ingripa på ett smidigt och effektivt sätt. De ansvariga myndigheterna har nu också inlett ett planmässigt och samordnat arbete på att komma till rätta med problemen. Vår ambassad i Warszawa har vidare i ett meddelande till resebyråerna i Polen poängterat vikten av att polska turister följer vår lagstiftning och framhållit att fortsatta missförhållanden kan leda till att Sverige ser sig tvunget att avskaffa systemet med gruppviseringar. Det är min förhoppning att de åtgärder som nu vidtas skall kunna sätta stopp för den aktuella sprithandeln. Jag kommer emellertid att hålla mig informerad om utvecklingen av turisttrafiken och om hur myndigheterna klarar av att övervaka att lagstiftningen efterlevs.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det klargörande svaret på min interpellation. Det är enligt svaret uppenbart att polisen i sådana fall som det här gäller har ganska långtgående befogenheter. Det är angeläget att detta sägs, för osäkerhet har rått om vad man från polisens sida har rätt att göra och inte göra. En poliskommissarie lät för några veckor sedan resolut stoppa ett antal bussar, som vanligt på väg in mot Malmö med last av ivriga polska endagsförsäljare med diverse varor — en åtgärd som, såvitt jag förstår, står i överensstämmelse med vad justitieministern framhåller i svaret. Då uppstod en stor och förlamande juridisk tvekan. Man frågade sig: Gjorde man rätt? Hade polisen gått för långt? Följden blev en passivitet, orsakad av en eftertankens obeslutsamhet inför regler som tydligen inte var så självklara och glasklara. Trafiken kunde fortsätta, och den tog sig alltmer ogenerade uttryck. En av alla dem som har kunnat vittna om den oordning som uppkom på många håll var en skolledare, som ringde mig och redogjorde för vad han hade upplevt på en gymnasieskola i centrala Malmö. Plötsligt står nio bussar parkerade på gatorna runt skolan. Utbjudandet av varor — polsk vodka bl.a. —- startar. Man söker sig in på skolgården — ja, in i skolans korridorer. Detta inträffar dag efter dag. Inte bara skolans personal utan också eleverna själva, och naturligtvis föräldrarna, för att inte tala om människorna i omgivningen, ställer frågan om lagen verkligen är så beskaffad att ordningsmakten måste vara tveksam inför ett resolut handlande. Så småningom har ett ingripande kommit. Det hälsades naturligtvis med tillfredsställelse av alla de människor som på nära håll hade sett den här trafiken. Jag syftar på den stora polisrazzia som planerades, med ett stort uppbåd av poliser och tolkar. Kännedomen om polisens förberedelser spred sig naturligtvis till Polen, och det var ju bra. Bara någon enstaka buss vågade sig den dagen in i Skåne. Den fråga som många ställer sig är om det verkligen skall behövas en så omfattande mobilisering av poliskrafter för att stoppa bussar, när syftet med besöket är så uppenbart. Om jag har förstått Sten Wickbom rätt, så är svaret nej. Det betyder alltså att en så omfattande polisaktion som den här, med hundratals poliser, vilken inte rimligen kan göras om alltför ofta, inte skulle behövas. Tydligen finns det enklare och lika effektiva metoder att sätta stopp för denna så klart illegala affärsverksamhet, som dessutom drabbar unga människor. Det bästa är naturligtvis om dessa bussar stoppas redan vid färjan — och helst i Polen. Kan man medge gruppvisering för att förenkla en i och för sig välkommen turism, borde man också kunna genomföra avvisning i grupp, när syftet är så genomskinligt som i den trafik vi nu talar om — en trafik som dessutom motverkar avsikten att underlätta en turism i normala former. Det måste med andra ord gå att förhindra avarter som dyker upp på grund av de luckor som lagen ibland har. Det borde då vara ännu lättare att ingripa när lagen ger en uttalad rätt till det. Det är bra att man genom ambassaden i Warszawa blir upplyst om vad som gäller i Sverige när man som turist kommer hit. Det är många städer förutom Malmö som har fått dessa besök, som man betackar sig för. Malmö erbjuder dock den största marknaden för denna sorts försäljning. Det finns risk för att speciellt unga människor erbjuds billig sprit, t.o.m. i skolan, men det finns också en annan risk, nämligen att människor uppgivet frågar sig varför sådant här har fått grassera i veckor och månader, utan att polisen har fått stopp på det. Det rör sig om en omfattande försäljning som har skett öppet och mitt på ljusa dagen på gator och torg, i varuhus och på skolgårdar och t.o.m. inne i skolorna. Efter att ha hört justitieministerns klargörande svar vill jag ändå försäkra mig om att jag har uppfattat det rätt. Det går alltså att stoppa bussar med resenärer, vilkas huvudsakliga och uppenbara avsikt är att sälja sprit och annat — och detta även om var och en enbart har med sig den tillåtna ransonen. Det är också fullt möjligt att stoppa dem vid infarten till en stad, om det finns grundad anledning att misstänka att resan sker med huvudsaklig avsikt att sälja medhavd sprit. Jag hoppas att justitieministern vill bekräfta eller dementera denna tolkning.

Herr talman! När jag i fredags morse öppnade min morgontidning så trodde jag först att Malmö skulle besökas av Reagan eller Gorbatjov. Det stod nämligen att 500 poliser skulle sättas in i en razzia mot polska spritförsäljare. Denna siffra har sedan reducerats till 140, eller t.o.m. litet mindre, men fortfarande gör man en massiv polisinsats i Malmö, och den kommer man att fortsätta med så länge problemet kvarstår. Låt mig först ge en liten bakgrund till det som har hänt. Det är alltså fråga om polska medborgare som lever i ett ekonomiskt system som vi i Sverige svårligen kan tänka oss in i. Där råder brist på vissa varor som vi betraktar som helt nödvändiga. Det har hänt att människor från Polen åker hit till Sverige för att skaffa sig en del varor som det är omöjligt att få tag på i det kommunistiska Polen. Jag vill poängtera, herr talman, att man säljer polsk kristall och polska skinnkläder, vilket inte irriterar så många människor. Men man säljer också sprit och det har vållat denna stora irritation. För en flaska polsk vodka lär man kunna köpa tre kilo kaffe, som man sedan kan sälja, därför att kaffe i stort sett inte går att uppbringa i Polen. Jag förstår att — Prot. 1986/87:68 torghandlarna på Möllevångstorget i Malmö är irriterade. När folk kommer = 10 februari 1987 dit har de inga pengar kvar, eftersom dessa har lagts ut på polska varor. ÖMärgärder motillé Herr talman! Det är helt klart att det är olagligt att sälja sprit på gatorna i DTE ; j RE å ä : galspritförsäljning i Sverige. Men det är samma lagstiftning som tillåter att man bjuder på sprit på Malmö gatorna, om inte den lokala ordningsstadgan förbjuder det. Vän av ordning har i insändarspalter och även på andra håll begärt åtgärder från polisens sida. Förvisso, herr talman, har han fått åtgärder. 140 poliser sattes in i förra veckan för att stoppa de polska turistbussarna! Jag har, herr talman, vid flera tillfällen stått i denna talarstol och talat om Malmöpolisens mycket besvärliga situation och mycket svåra arbetsförhållanden. Från polishåll i Malmö har man staplat argument ovanpå varandra om den besvärliga situation man upplever när det gäller att ge medborgarna den service som de har rätt att kräva av polisen. Det talas om utredningstider på flera år och om att prioriteringar måste göras vid utryckningslarm. Jag tror detta är helt riktigt. Jag är också säker på — även om jag inte kan vidimera detta — att man bland det s.k. fotfolket vid Malmöpolisen är litet grand irriterad över dessa insatser. Man anser inte att resurserna skall användas på detta vis. Jag vill påstå, herr talman, att detta är ett sätt att skjuta mygg med kanoner. Det är för ambitiöst. Vad är det nu som Malmöpolisen måste lägga på hyllan? Är det knarkutredningar eller utredningar om grova stölder, bara för att jaga polska medborgare, som i sin desperation för att komma över varor som finns endast i Sverige försöker skaffa dem här? Jag är inte riktigt säker, men jag tror att man på statsrådets departement är litet grand nöjd över denna utveckling, för nu blir det svårare att motivera ökade anslag till polisen framöver när man automatiskt och omedelbart kan sätta in så många poliser så länge som polackerna anser att det är lönt att komma till Sverige. Herr talman! Jag skall sluta med att citera en polsk turist på en av de bussar som var hårt bevakad vid ankomsten till Sverige: ”Det var nog något fel på kompassen på färjan. Den körde österut, trodde jag, i stället för västerut.”

Herr talman! Jag har i mitt svar tydligt angett vilka befogenheter polisen har i detta sammanhang — och de är omfattande. Ulla Tillander vill att jag preciserar dem, men jag bedömer det inte som lämpligt att här i kammaren diskutera vilka befogenheter polisen har. Polisen skall självständigt bedöma detta. Jag vill dock säga så mycket till Ulla Tillander att det inte är så enkelt att man kan stoppa en buss bara därför att man misstänker att någon enstaka turist i den bussen medför något som man inte får ha med sig. Ulla Tillander och Sten Andersson i Malmö är upprörda över den — som de tycker — massiva polisinsatsen. Jag kan bara redovisa att polismyndigheten i Malmö bedömde det inte bara nödvändigt utan också lämpligt att göra en sådan massiv insats vid det då aktuella tillfället. Det blev ju också en mycket positiv effekt. Nu bedömer polisen att till följd av denna insats skall det i fortsättningen inte vara nödvändigt att ta till den typen av massiva insatser.

Herr talman! Naturligtvis måste man räkna med att detta fortsätter om inte åtgärder sätts in. Åtgärderna måste vara effektiva men inte för kostsamma, eftersom man bör räkna med att de måste bibehållas under en längre tid. Det räcker inte med att bevaka denna verksamhet under en kortare tid. Drivkraften för den enskilde resenären är oerhört stark. Resenären har med sig polsk sprit och säljer den — efter polska förhållanden — dyrt i Sverige. För den olagligt tillskansade vinsten köper han skattefritt t.ex. kaffe, vars pris är sex till sju gånger högre i Polen än i Sverige. Vi vet också att den svenska polisens resurser är begränsade. För att vi skall kunna bibehålla en varaktigt skärpt bevakning mot dessa ekonomiskt attraktiva resor måste kostnaden för bevakningen vara rimlig och bevakningsmetoderna alltså vara rationella. Detta innebär att man motar Olle i grind —- inte att man släpper in alla och endast ger en och annan en stämpel i hans pass. Jag tycker att justitieministern åtminstone i själva interpellationssvaret har skapat en viss klarhet härvidlag och att det borde finnas förutsättningar för att få ett omedelbart stopp på den här sortens ”strandhugg” och ”våldgästning”.

Herr talman! Statsrådet informerade oss nu om att det trots allt kunde vara positivt med en sådan här massiv engångsinsats därför att resultat kunde förväntas. Men vi har tydligen olika informationskällor, för vad jag har försport är att man tydligen avser att behålla det stora pådraget under ganska lång tid. Och även under den tid då pådraget varit i gång har man tagit ganska många polska medborgare som har sålt sprit — i och för sig olagligt — så risken måste betraktas som uppenbar att mycket viktig polisverksamhet får lov att läggas åt sidan. Som lekman tycker jag att det är en felaktig prioritering man gjort. Det finns brott i Malmö kommun som det är viktigare att utreda än att undersöka om polska medborgare säljer en flaska sprit. Till sist, herr talman, skulle jag i någon mån vilja säga emot Ulla Tillander. Hon har chans att svara, medan jag för min del inte får göra något ytterligare inlägg. Men O.K. — sådana är reglerna. Ulla Tillanders resonemang om att man skulle stoppa bussar innan man kan bevisa att där finns människor som kommer att bryta mot vissa lagar luktar ett samhälle som jag inte trodde att Ulla Tillander ens i sin vildaste fantasi skulle vilja tänka sig. Vi får vara så vänliga att här i landet se till att den dag vi kan bevisa att det har begåtts något brott, kan åtgärder vidtas. Men när Ulla Tillander säger att man skulle stoppa mängder av turistbussar till Sverige bara därför att man kan misstänka att här kommer att ske en brottslig verksamhet, så tror jag att Ulla Tillander — som i vanliga fall är en mycket klok och förtänksam människa — undantagsvis inte har tänkt efter så mycket som hon borde göra.

Herr talman! Jag vill bara hänvisa till justitieministerns interpellationssvar när jag kommenterar vad Sten Andersson i Malmö sade. Naturligtvis är jag medveten om att juridiken härvidlag är komplicerad, därför att verkligheten är komplicerad. Jag förstår också att man inte kan komma förbi de juridiska komplikationerna genom att förenkla verkligheten. Men jag tycker ändå att de regler som statsrådet redovisade i svaret framstod som befriande entydiga och klara samt lätta att applicera på de situationer som under senare tid så ofta har uppstått i Malmö. Det förekommer faktiskt, Sten Andersson, härvidlag saker och ting som inte är tillåtna utan förbjudna, och jag skall läsa upp en del av Sten Wickboms svar: ”Ingripande kan givetvis ske vid misstanke om brott. Detta förutsätter inte att någon försäljning faktiskt har skett. Redan innehavet av sprit är straffbart, om det är uppenbart att syftet är att den skall säljas olovligen. Det är inte heller tillåtet att ta in sprit i Sverige som är avsedd att försäljas, även om mängden inte är större än den normalt tullfria ransonen. Enligt polislagen får polisen också avvisa eller avlägsna personer från ett visst område, om de stör eller utgör en fara för den allmänna ordningen eller om det behövs för att avvärja straffbelagda handlingar.” Och detta med ”ett visst område”, Sten Andersson, kan i det här fallet faktiskt vara en skolgård, ett torg, en stad eller ett helt landskap — t.ex. Skåne. Slutligen noterar jag bara att det faktiskt i Sten Anderssons inlägg ligger litet av försvar för illegal spritförsäljning — också till minderåriga skolungdomar.

Herr talman! Viola Claesson har i en interpellation frågat mig på vilket sätt regeringen ämnar stödja unga kvinnor som tvingas flytta för att få ett arbete samt om regeringen kommer att medverka till en förändrad inriktning på AMS satsningar på kvinnor med särskilt svag utbildningsbakgrund. Viola Claessons andra fråga är ställd mot bakgrund av en rapport till länsarbetsnämnden i Kopparbergs län, ”Unga kvinnors utbildning och arbete”. Rapporten visar bl.a. att en stor del av de unga kvinnor som uppmanats satsa på en yrkesutbildning inom ett mansdominerat yrke inte fullföljer utbildningen. Arbetsmarknadsdepartementet bidrar sedan budgetåret 1985/86 till projektverksamhet som syftar till att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet, framför allt genom ett breddat utbildningsoch yrkesval. I Kopparbergs län har länsarbetsnämnden — som en del i denna projektverksamhet — låtit genomföra en undersökning av utbildningsbakgrunden hos unga flickor, inskrivna vid arbetsförmedlingen, samt i vad mån deras skolutbildning har behövt kompletteras med en AMU-utbildning och i vad mån flickorna därefter fick arbete. Min slutsats av rapporten från Kopparbergs län är inte att ansträngningarna att bredda kvinnornas arbetsmarknad bör minska utan snarare tvärtom. Rapporten visar — liksom andra undersökningar — att det krävs ett långvarigt och målinriktat arbete för att få kvinnor och män att bryta gamla invanda könsrollsmönster. I detta arbete är utvärderingen av pågående projekt ett viktigt led. Visar utvärderingen att det avsedda resultatet inte uppnås, måste andra medel prövas för att nå målet. Utvärderingen från Kopparbergs län — som kommer att fördjupas genom ett fortsatt utredningsarbete med stöd från arbetsmarknadsdepartementet — följs nu upp inom bl.a. AMS. Frågan om hur kvinnor rekryteras till s.k. otraditionella jobb kommer således att ägnas uppmärksamhet, liksom vilken typ av stöd de kvinnor behöver som genomgår otraditionella utbildningar. Jag vill emellertid också påpeka att avbrotten från AMU-kurser inom det verkstadstekniska området, vilka tas upp i utvärderingen, är ett generellt problem som rör både kvinnliga och manliga elever. I interpellationen påpekas att länsarbetsnämnden beslutat utöka antalet platser på typiska kvinnolinjer. Detta är riktigt, och det görs utifrån rådande förhållanden på arbetsmarknaden. I Kopparbergs län finns en efterfrågan på kontorspersonal med kvalificerad utbildning, varför man ökat antalet AMU-platser för fortbildning inom kontorsområdet. Om kvinnorna skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden är det viktigt att utbildningsval och yrkesval sker mer efter egna förutsättningar och intressen än efter traditionella könsrollsmönster. Denna kunskap börjar alltmer sprida sig inom utbildningsväsendet och i arbetslivet. Regeringen gav i december 1984 samtliga länsstyrelser i uppdrag att i samarbete med länsskolnämnder och länsarbetsnämnder kartlägga och utarbeta program för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Ett syfte med uppdraget var att länsmyndigheterna i ökad utsträckning skulle vidta åtgärder på regional nivå för att förbättra kvinnornas villkor på arbetsmarknaden. Enligt min mening måste länsmyndigheterna ägna dessa frågor fortlöpande uppmärksamhet. Inom arbetsmarknadsdepartementet har nyligen gjorts en sammanställning av pågående arbete i länen, vilken visar att nästan alla länsstyrelser nu satsar regionala utvecklingsmedel på olika kvinnoprojekt. Som jag anfört i budgetpropositionen kommer jag fortsättningsvis att noga följa hur länsmyndigheterna arbetar med dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka Anna-Greta Leijon för svaret. Jag vill börja med att säga att jag tycker att de projektsatsningar som arbetsmarknadsdepartementet har gjort är mycket bra. Också den uppföljningsverksamhet som Anna-Greta Leijon här har utlovat är bra. Det är nämligen ett mycket mödosamt arbete att t.ex. gå igenom de olika rapporter som finns från länen och som länsstyrelsen är ålagd att göra när det gäller kvinnornas arbete och utbildning. Vi i vpk har försökt, och vi tycker att det är bra om det tas ett helhetsgrepp från regeringens och departementets sida. Det är helt klart att det är nödvändigt med ett breddat utbildningsoch yrkesval och ökade möjligheter till detta för kvinnorna i samhället. Grovt räknat finns det i dag 300 yrken för män, medan det finns ca 30 för kvinnor. Det betyder att Sverige har den mest könsuppdelade arbetsmarknaden i Europa. Länsarbetsnämndens i Kopparberg beslut att utöka antalet platser på typiska kvinnolinjer anser jag vara en återgång till ett gammalt mönster. Det visar också likgiltighet för jämställdhetsarbetet. Det är en uppgiven politik som länsarbetsnämnden där ägnar sig åt. Frågan är om detta skall utredas mer eller om man redan nu skall peka på vägar till djärvare grepp. Jag anser nog att det är det senare som är viktigt, dvs. att redan nu peka på konkreta linjer i detta arbete. Många kvinnor efterlyser nu posivita och offensiva satsningar. Särskilt viktigt, Anna-Greta Leijon, måste detta vara för de brukets döttrar som bor i Kopparbergs län och som utgör en del av det material som var underlag till en rapport som högskolan i Falun/Borlänge har gjort. Efter att ha tittat närmare på denna rapport som högskolan har gjort på beställning av bl.a. länsarbetsnämnden anser jag att det behövs mer kritiska tongångar. Frågan är först och främst om denna rapport kan kallas vetenskaplig. Vad den kommer fram till är ju egentligen inga märkliga sanningar. Att unga kvinnor, som har tillfrågats på länsarbetsnämnden och av de ansvariga myndigheterna i övrigt kallas kvinnor som har ett mycket dåligt utgångsläge, mycket dålig utbildning och som mer eller mindre har tvingats in på AMU-kurser till mansdominerade linjer, sedan är benägna att hoppa av kan inte gärna vara något som överraskar. Men de slutsatser som man drar och den argumentation som har förekommit tycker jag tjänar syftet att understryka fördomarna om manligt och kvinnligt. I stället borde man ägna sig åt det motsatta. Man visar på något som skulle vara kvinnornas förmodade verkliga intressen i stället för att peka på de svårigheter som har funnits och göra någonting åt dem. Vad behövs då? Jo, det behövs naturligtvis kvinnliga förebilder och spjutspetsar, och de behöver lyftas fram eftersom de finns. Var finns viljan till förändring, Anna-Greta Leijon? Jo, den finns naturligtvis i många kvinnors egen erfarenhet och i den kampvilja som de visar. Jag vill nämna ett exempel. Det finns i Borlänge en del av ett, som vi hoppas blir ett stort, kvinnligt nätverk som kallas Blåställskvinnor. Det är alltså kvinnor som, kanske mot alla odds, har lyckats gå igenom en utbildning. De har också kommit in på arbetsmarknaden och fått ett jobb i en typisk mansindustri. De Blåställskvinnor som har intervjuats och fått komma till tals i olika sammanhang på senare tid är mycket upprörda över länsarbetsnämndens beslut om en återgång till det gamla, dvs. att satsa på kvinnolinjer i utbildningen på AMU och AMS. Dessa kvinnor — Ann-Mari, Inger och Kia —- i gruppen Blåställskvinnor säger att de på sin egen väg genom utbildning och arbete, som naturligtvis har varit en krokig och mödosam väg, inte har ångrat sitt val. Självkänslan, oberoendet, kamratskapet med männen, m.m. på arbetsplatsen som de vunnit väger upp det besvärliga. De säger också att facket i dag är inblandat i det kontaktnät som finns. Men de driver sitt arbete fristående, och de har t.ex. stor hjälp av jämställdhetsgruppen på Domnar vet. Dessa Blåställskvinnor säger att det är dåligt att länsarbetsnämnden lägger ned sin kampanj för att få kvinnor till industrijobb. Man borde i stället öka insatserna. Frågan är hur det skall gå till. Vpk har i en motion från den allmänna motionstiden, som handlar om kvinnor, arbete och utbildning, pekat på just dessa kvinnliga spjutspetsar. De tre kvinnor som jag här nämnt och som har positiva erfarenheter skulle kunna knytas till den utbildning som AMU-kurserna innebär men som man inte längre satsar på i t.ex. Kopparberg och skulle därmed kunna göra stora insatser. Vi föreslår också att man skall förstärka och fördjupa innehållet i de AMS-kampanjer som funnits samt ge mer resurser. Jag undrar om Anna Greta Leijon är beredd att vidta sådana konkreta åtgärder och redan i dag kan uttala sig om den verksamhet som blåställskvinnorna i Borlänge och andra ägnar sig åt. Är Anna-Greta Leijon beredd att fördjupa kvaliteten på kursinnehållet?

Herr talman! I Dalarna har de senaste veckorna förekommit en pressdebatt med anledning av den rapport som denna interpellationsdebatt rör sig om, nämligen ”Unga kvinnors utbildning och arbete”. Eftersom jag tillsammans med några andra kvinnor från skogslän har skrivit en motion om dessa frågor, tycker jag att det finns anledning att ta upp detta till diskussion. I arbetet med skogslänsmotionen fann vi många intressanta och på sikt mycket skrämmande uppgifter om kvinnors faktiska arbetsmarknad. Självfallet varierar marknaden inom länen och även inom kommunerna. Påfallande är dock att det är inom tjänstesektorn, både den offentliga och den privata, som kvinnor söker sin utkomst. Lika påfallande är att flyttningsbenägenheten hos kvinnor är större än hos män i motsvarande åldrar. Vilka slutsatser törs man dra av detta faktum? En slutsats är att kvinnorna knappast flyttar tillbaka till en osäker och smal arbetsmarknad om inte speciella skäl finns. Ofta har dessa kvinnor utbildat sig i ett traditionellt kvinnoyrke, där utbildningsplatserna och efterfrågan i de flesta fall finns i storstadsområdena. Att flyttning av de unga människorna får effekter på både kort och lång sikt är helt säkert liksom också att det även fortsättningsvis kommer att finnas ett behov av utbildad arbetskraft inom omsorgsyrkena. Behovet av välutbildad arbetskraft går igen inom de flesta yrkesområden. Därför har det gjorts intressanta kartläggningar. Men sedan kommer man till den stora frågan: Den eftersökta kompetensen finns inte i så stor utsträckning hos den arbetssökande gruppen. Då tycker man att det här borde vara världens chans för kvinnor med ett medvetet yrkesval att komma in på arbetsområden där man är s.k. efterfrågad arbetskraft. Den mycket intressanta undersökning som högskolan i Falun/Borlänge utfört på uppdrag av länsarbetsnämnden visar på en del av de hinder som trots allt står i vägen för en gemensam arbetsmarknad för kvinnor och män. Jag har litet svårt att förstå uppbragtheten över rapporten. Att teori och verklighet inte alltid stämmer överens är väl ingenting nytt. Däremot tycker jag att det visar på ett visst mod hos länsarbetsnämnden att redovisa någonting som vi som engagerat oss i kvinnoarbetsmarknadsfrågor och jämställdhetsfrågor mer eller mindre redan vet eller anat tidigare. Alla slutsatser av rapporten är, såvitt jag förstår, ännu inte klara men skall redovisas senare. Inom de s.k. brytprojekten i skolorna behövs dock fortsatt engagemang i dessa frågor, eftersom projekten ofta självdör när insatser och pengarna tar slut. Det gäller verkligen också — som Viola Claesson säger — att bryta det motstånd som finns, kanske inte minst hos kvinnorna själva, att söka sig ut på en tuff gemensam arbetsmarknad. Jag har genom mitt engagemang i Kvinnofolkhögskolan i Göteborg lärt mig mycket om behovet av en anpassad studiemiljö för många av de kvinnor som det talas om i rapporten. Det gäller att ge kvinnorna självförtroende och studievana och en grund för att söka sig till för dem nya yrkesområden. Det är kanske inte så svårt att se varför rekryteringen av kvinnor till dessa områden blir så svag. En av orsakerna, vilket också framkom i den här rapporten, är att man har fått utbildning inom ett område där man inte kan beredas arbete på hemorten. Titta bara på glesbygdskommunernas arbetsmarknad! Att ta sig in på ett mansdominerat yrkesområde och dessutom ta steget att flytta till en okänd ort kräver självförtroende, och alla har inte det. Man kan också vända på frågan och ta exemplet med blåställskvinnorna i Borlänge, som Viola Claesson talade om. Varför klarar sig en del kvinnor bra på den manliga arbetsmarknaden? Vi borde naturligtvis undersöka det närmare. Jag tror att ett medvetet yrkesval, utbildning och fallenhet för den valda yrkesbanan är ett bra utgångsläge. Tillgång till en bred arbetsmarknad och därmed efterfrågan är en annan orsak till en ökad benägenhet att satsa på längre utbildning, framför allt inom det tekniska området. Där tror jag att en av de stora jämställdhetsinsatserna är att få kvinnor intresserade av utbildning. I rapporten framgår med all önskvärd tydlighet att mycket återstår att göra, men också att vi måste visa lyhördhet för kvinnornas faktiska möjligheter och behov. Vi skall också ha klart för oss att den breda arbetsmarknaden innehåller arbetstillfällen både inom omsorg och teknik även i framtiden.

Herr talman! Det är en stor och svår uppgift att förändra könsroller och kvinnors och mäns, arbetsmarknadens, skolornas, lärarnas och fackföreningarnas inställning till vad som är kvinnligt och manligt. Det gäller i det långa loppet en förändring av mångas inställning. Det kan vi alla vara överens om. För några år sedan genomfördes kampanjen Fler kvinnor till industrin, 10-miljonerskampanjen, som den socialdemokratiska regeringen tog initiativ till. Den visade att flickors tekniska ointresse är en myt. När hindren tas bort ställer de helt och fullt upp, och det gäller både flickor och vuxna kvinnor. När de känner att man bryr sig om dem och satsar på dem, som man alltid har satsat på pojkar och män, är det inga svårigheter att rekrytera kvinnor till tekniska områden. Det innebär också att vi måste se jämställdhetsfrågorna som en positiv möjlighet och inte som ett problem. Det gjorde också regeringen när man för ett par år sedan gav länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kvinnornas arbetsmarknad och deras situation inom utbildningen samt att komma med åtgärdsprogram. Jag kan berätta vad det uppdraget har betytt för kvinnorna i mitt län, Norrbotten. Det har inneburit att vi har fått uppmärksamheten riktad mot kvinnornas arbetsmarknad. Vi har fått uppslag, och en bred diskussion kring vad vi kan göra för att bredda kvinnornas arbetsmarknad har förts. Det har behövts i ett län som Norrbotten, där vi inte har bruksorter som i Mellansverige, utan orter med tung s.k. manlig industri. Det behövs i ett län där befolkningssammansättningen håller på att bli väldigt sned, på grund av att de unga kvinnorna är de som flyttar först. Vi behöver göra väldigt mycket för att flickorna skall kunna stanna kvar och för att variera arbetsmarknaden. I uppdragets kölvatten har olika projekt initierats. Det gäller bl.a. en pilotskola, där vi skall försöka få fram metoder för hur flickorna kan välja otraditionellt. Vi har också fått en skola för utbildning av kvinnliga företagare, som just har utexaminerat första kullen — motsvarande utbildning skall nu komma i gång i Örebro län. Jag vill alltså understryka hur viktigt det här uppdraget har varit och också hur angeläget det är att länsstyrelserna fortsätter att jobba med de här frågorna. Det var glädjande att höra att jämställdhetsministern uttryckte sin vilja att följa upp länsstyrelsernas fortsatta arbete. En ovillkorlig förutsättning för en förändring är vidare att vi tar itu med könstraditionerna i utbildningen som helhet. Detta är speciellt viktigt i skogslänen. Vi måste tidigt rusta våra tjejer för en verklig valsituation när de kommer upp i nian eller slutar gymnasieskolan. Vi måste göra allt för att variera flickornas yrkesval. I Luleå skall vi i år bygga Teknikens Hus. Det blir ett tekniskt centrum där barn får se hur våra modernäringar fungerar men också lära känna annan teknik. Här kan särskilt flickorna få undervisning som rustar dem. Ett inslag i regeringens 10-miljonerskampanj var en särskild sommarkurs i teknik för flickor, som anordnades av högskolan i Luleå. De som gick kursen tecknade ned hur man kan stimulera flickors intresse för teknik. Bl.

Där får pojkarna och flickorna jobba var för sig i olika grupper. Så här säger lärarna: ”Att bygga upp tjejernas självförtroende är en viktig del i sammanhanget. De måste sluta tro att teknik är jättesvårt och bara killars domän. Och det brinner i knutarna. Säg ett yrke där man inte behöver tekniska basfärdigheter? Även inom alla socialt inriktade yrken måste man kunna hantera moderna hjälpmedel och instrument.” De flickor som deltar i projektet i Öjebyn skall också få besöka verkstadsföretag på orten. De skall dessutom få besök av kvinnor som har valt otraditionella yrken — det är de s.k. brytarpersoner som Viola Claesson nämnde i sitt anförande. I projektet vill man också rusta upp experimentrum. Initiativ som det i Öjebyn är värda all uppmärksamhet. De är framåtsyftande och optimistiska. Herr talman! Att variera kvinnornas yrkesval är viktigt för skogslänen, inte minst för Norrbotten. Vi måste arbeta för det på alla utbildningsnivåer. Det blir bakslag, men det får inte innebära att vi återgår till det gamla och traditionella. Då binder vi ris åt regionernas och kvinnornas ryggar.

Herr talman! Den svenska arbetsmarknaden är väldigt könsuppdelad —- det har Viola Claesson alldeles rätt i. Yrkesklassificeringen visar att det är ungefär så som Viola Claesson sade, att männen finns representerade i 300 olika yrken och kvinnorna i ett 30-tal. Varför är det på det här sättet? Trots allt är det ju så att Sverige när det gäller kvinnors yrkesverksamhetsgrad på arbetsmarknaden ligger längre fram än något annat land. Den svenska debatten om jämställdhetsfrågorna har egentligen varit mera långtgående och mera radikal och avancerad än i något annat land. När vi dessutom har drivit försök att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden under väldigt många år, är frågan: Hur kan det komma sig att man ändå kan säga, som Viola Claesson sade, att vi jämfört med många andra länder har en hårdare könsuppdelning på den svenska arbetsmarknaden? Det finns många som har försökt förklara detta. En del har sagt att en viktig orsak är att Sverige undslapp kriget. Krigsåren gjorde att kvinnor i andra länder tvingades ut på arbetsuppgifter som männen hade haft. Arbetsgivarna blev tvungna att ta emot kvinnorna, och dessa blev sedan kvar. Man fick en vana. Andra säger att en orsak till att vi har en sådan könsuppdelning på arbetsmarknaden är att den offentliga sektorn i Sverige expanderade så starkt just under de år då kvinnorna framför allt sökte sig ut på arbetsmarknaden, att den var en naturlig arbetsmarknad för dem att söka sig till och att arbetsgivarna tyckte att det var naturligt att vända sig till kvinnorna. Det skulle vara därför det blev en sådan inströmning, som sedan uppfattats som självklar och som var svår att bryta. Åter andra säger att det är den solidariska lönepolitikens fel. Arbetsgivarna vill ha kvinnor bara dessa är billigare än männen. Det är möjligt — ja, troligt — att det ligger en gnutta sanning i alla de tre förklaringarna. En tröst för ett tigerhjärta kanske är att det vid en riktigt djupgående jämförelse mellan förhållandena för kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige och i andra länder faktiskt inte är riktigt så illa som det kan tyckas vid ett första ögonkast. I Sverige har vi nämligen också den uppfattningen att vi skall kunna förena förvärvsarbete med att ta ett bra ansvar för våra ungar. Vi vill inte släppa uppgiften att vara mödrar utan vill känna att vi också sköter den saken. Om man gör en jämförelse mellan Sverige och USA, kan man finna att det i USA finns betydligt mycket fler kvinnor på ledande befattningar och på mellanbefattningar som arbetsledare inom det privata näringslivet. Såvitt jag har förstått vid en närmare genomgång, är emellertid en mycket stor majoritet av dessa kvinnor utan barn. De har alltså inte detta dubbla ansvar, och då är det kanske lättare att få arbetsledande befattningar. Vi vill ju inte nöja oss med det! När vi gör jämförelser mellan Sverige och andra länder får vi inte heller alltid med den fullständiga bilden. I många andra länder görs nämligen mycket av det jobb som vi utför inom den offentliga sektorn oavlönat av kvinnorna. Trots att man kan peka på dessa två faktorer och säga att vi inte är riktigt så dåliga som en ytlig statistisk jämförelse av enbart yrkesgrupperna ger vid handen, ser naturligtvis ändå många av oss med stor irritation och stor otålighet att vi inte har lyckats bryta könsrollsmönstret. Samtidigt vill jag säga att det inte finns någonting som är så viktigt för oss som att tålmodigt fortsätta med våra uppgifter. Jag tror faktiskt att även länsarbetsnämnden i Kopparbergs län har den inställningen. Jag har inte uppfattat att det är på det sätt som Viola Claesson säger, att man lämnar försöken att få kvinnor till en bredare utbildning och ett bredare yrkesval. De signaler och rapporter jag har fått från länsarbetsnämnden i Kopparberg tyder inte på någonting sådant. Sedan tycker jag att vi skall försöka fördjupa kvaliteten i våra insatser. Jag tycker det är viktigt, även om jag inte känner till så mycket om just blåställskvinnorna, att på olika sätt stödja nätverk av kvinnor. Jag var med när vi drog i gång försöksverksamheten i Kristianstads län för att öppna stängda industridörrar för kvinnor. Kvinnorna sade ungefär så här: Det var som att komma till månen. Vi kom till en arbetsplats som vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Det som var vårt stöd var de andra kvinnorna i gruppen. Jag tror att vi kvinnor fortfarande har en så ömtålig situation att vi behöver stöd av varandra, antingen det är i politiska sammanhang, ute på en arbetsplats eller som elever på ett tekniskt gymnasium. Det är viktigt för oss att medverka till att på olika sätt stödja sådana här nätverk av kvinnor. Det var många frågor Charlotte Branting ställde. Jag hoppas kunna besvara åtminstone ett par av dem om ni ger mig chansen att få ytterligare en replik.

Herr talman! Det gläder mig att det är så många som deltar i den här interpellationsdebatten. Men ändå delar jag Charlotte Brantings uppfattning att det är bedrövligt att så många bänkar är tomma här. Jag är emellertid också glad över de tongångar och det engagemang som jag tycker mig finna i det som Anna-Greta Leijon här säger. Men samtidigt är även vi bekymrade över att det ser ut som det gör när det gäller könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Eftersom Anna-Greta Leijon är statsråd och medlem av det socialdemokratiska partiet och av den socialdemokratiska regeringen, måste vi få ställa frågor och även framföra krav från kvinnor som har lärt oss hur kvinnors liv kan vara och som talat om hur de skulle vilja förändra sina liv. Jag tror att det är litet farligt att spekulera på det sätt som Anna-Greta Leijon gjorde när det gällde orsakerna till att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att diskutera frågor som handlar om kvinnornas kamp och möjligheter, utan att samtidigt diskutera vilken typ av samhälle det är som vi lever i. Det är inte bara så att arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad, utan det är också så att kvinnorna på arbetsmarknaden, liksom i samhället i övrigt, lever i olika världar. En ung tjej i industrin eller en arbetslös — flickor av typen brukets döttrar — lever ju inte alls på samma villkor som en högt utbildad kvinna i karriären. Eller ta t.ex. en städerska eller en ung metallarbeterska som tvingas kämpa för att behålla sitt jobb eller för att få ett jobb efter en period av arbetslöshet. En sådan kvinna lever helt annorlunda jämfört med kapitalistkvinnan som äger en hel koncern. Inez, för att ta en kämpande städerska som exempel, och Antonia kommer aldrig att kämpa tillsammans. Det kommer aldrig att bli fråga om något systerskap mellan dem. Man måste dock försöka komma fram till förklaringar till varför arbetsmarknaden ser ut som den gör. Den solidariska lönepolitiken skall vi nog akta oss för att blanda in här. Är det inte i stället så, Anna-Greta Leijon, att vi lever i ett samhälle som har behov av en reservarbetskraftsarmé — i detta fallet kvinnor — med låg utbildning och låg lön, som man från arbetsgivarnas/arbetsköparnas sida vid behov kan tvinga tillbaka till spisen? Är det inte också så, att det ganska snart — och där har jag samma uppfattning som de borgerliga kvinnorna om vad som kan göras — behöver införas en kortare arbetsdag för att villkoren för de kvinnor som i dag finns på arbetsmarknaden skall kunna förändras? Men framför allt tror jag att vi inte kommer att kunna lösa dessa frågor fullt ut förrän vi har fått ett annat samhällssystem. Den diskussionen måste vi nog också föra i samband med att vi tittar på bl.a. blåställskvinnorna såsom lysande exempel på offensiva och kämpande kvinnor.

Herr talman! Det citat som Charlotte Branting läste upp gällde slutsatsen i den rapport som lämnats, den slutsats som dragits av dem som lämnat rapporten. Länsarbetsnämnden har inte dragit denna slutsats.

Målet är att ge de unga kvinnor som bor i länet en sådan utbildning att de kan stanna kvar och arbeta i länet. Länsarbetsnämnden avser också att samverka med andra myndigheter inom länet för att åstadkomma detta. Den slutsats som länsarbetsnämnden drar är alltså inte densamma som dras i den av Charlotte Branting citerade rapporten. Man kan självfallet inte dra den slutsatsen att man, bara för att man inte har lyckats till hundra procent med en metod som man har använt, därmed skall ge upp försöken att få en annan fördelning på olika yrken i detta land. Det skulle vara förödande om vi fann oss i att föra en så defaitistisk politik — det skall vi inte göra. Charlotte Branting ställde en rad frågor till mig, men en del hör bättre hemma i debatten om budgeten, t.ex. hur mycket som skall satsas på JämO när det gäller tjänster. Får jag säga ett par ord om ungdomslagen. Just nu håller vi i regeringen på med att försöka övertyga arbetsmarknadens parter om att de skall ta sitt fulla ansvar och medverka till införandet av inskolningsplatserna, som ju skall vara ett komplement på den privata arbetsmarknaden. Ungdomslagens konstruktion är sådan att den passar framför allt på den offentliga arbetsmarknaden och bara till en del kan flyttas över till den privata. Riksdagen har emellertid varit enig om att införa ett annat system, med inskolningsplatser på den privata delen av arbetsmarknaden. Riksdagen har också varit enig om att hälften av inskolningsplatserna skall gå till flickor. Om vi inte på något sätt styr utvecklingen på det området är jag nämligen övertygad om — det låg också i Charlotte Brantings oro — att det kommer att bli ungdomslag inom den offentliga sektorn för flickor och inskolningsplatser inom industrin för pojkar, och det vore en olycklig utveckling. Jag har för närvarande diskussioner med representanter för arbetsmarknadens parter om inskolningsplatserna, och det är verkligen min förhoppning att de snart skall leda till resultat på detta område, så att det blir fler platser i praktiken än det fåtal som vi för närvarande har lyckats åstadkomma. När det gäller planeringen av länsinsatserna är det riktigt att det behövs större långsiktighet. Det är min avsikt att resonera om dessa frågor på det landshövdingsmöte som jag i mars månad skall delta i — landshövdingarna är ju de högsta cheferna i länen. Jag hoppas att vi där kan finna vägar. Det är många myndigheter som måste vara inblandade, men landshövdingarna kan vara en väg att nå dessa olika myndigheter. Glesbygdens kvinnor behöver ägnas mycket stor uppmärksamhet och omsorg. De försök som pågår i Tornedalskommunerna med att utnyttja arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel på ett annorlunda sätt och med extra medel för att skapa sysselsättning i framför allt glesbygden hoppas jag ganska mycket på. Försöksverksamheten har varit i gång bara ett halvår, och det är för tidigt att dra definitiva slutsatser. Jag fick senast häromdagen en rapport som visar att det ändå är möjligt att med sådana här extraordinära insatser skapa nya arbetstillfällen också i kommuner som år efter år har drabbats av avfolkning. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att vi ordnar jobb åt kvinnorna i de här kommunerna, annars kommer kommunerna inte att kunna fortleva. Med fortsatt avfolkning av unga flickor finns det inte förutsättningar för ytterligare framtidssatsningar. Därför är det ett måste att de nya satsningarna på jobb kommer även unga flickor till del. Jag tycker att Iréne Vestlund på ett väldigt bra sätt sammanfattade den framtida arbetsmarknadens utseende. Hon sade att den breda arbetsmarknaden innehåller både omsorg och teknik. Det är så det är. Det som är vår uppgift är inte bara att bredda yrkesvalet, utan också att se till att de traditionellt kvinnliga yrkesområdena får ett bra innehåll, bra möjligheter till god lön och möjligheter till god arbetsmiljö och vidareutveckling. Det är lika viktigt som den frågeställning vi just nu diskuterar om ett breddat yrkesval.

Herr talman! Självklart, Anna-Greta Leijon, är det mycket viktigt att uppvärdera också de yrken som brukar kallas traditionellt kvinnliga. Det är någonting som har funnits i debatten allra längst, så det kanske vi inte alls behöver tvista om. Men jag måste säga att jag är litet osäker på var Anna-Greta Leijon, arbetsmarknadsdepartementet och regeringen står när det gäller utvärderingen i Kopparberg. Jag måste få gå tillbaka till den. Jag har inte fattat riktigt om arbetsmarknadsdepartementet har varit inblandat efter det att rapporten, som jag tycker är märklig, presenterades. Har Anna-Greta Leijon varit med och rekommenderat det som jag kallar en återgång till ett gammalt mönster, med en satsning på bl.a. avancerad kontorsutbildning, som jag tror att Anna-Greta Leijon kallade det? Svaret till Charlotte Branting stämmer faktiskt inte riktigt. Efter att ha granskat uttalanden i länsarbetsnämnden har jag funnit att man använder den här rapporten just på det sätt som vi kvinnor inte skulle vilja att man gjorde. Man hänvisar till rapporten, och en av de ansvariga säger så här: Egentligen har vi vetat om detta hela tiden — alltså att det var så svårt för de lågutbildade unga tjejerna som skulle gå AMU-kurser — men vi har värjt oss mot det inför trycket från olika håll. Man känner sig alltså pliktskyldigt tvungen att åta sig dessa uppgifter — från högre ort, kan man tänka sig. Nu tvingas vi acceptera kalla fakta. Vårt uppdrag är att få ut kvinnor i arbete, och då är utbildning i traditionella kvinnoyrken det bästa, säger den ansvarige på länsarbetsnämnden. Det går inte med en sådan politik. Jag menar att vi härifrån måste uttala vårt stöd — och naturligtvis vore det särskilt värdefullt med ett stöd från Anna-Greta Leijons sida — för de kvinnor som inte vill ge upp, av typen Blåställskvinnor. De satsar enormt mycket på att hjälpa andra, trots att de redan själva har övervunnit svåra hinder på vägen både i utbildningen och i de mansdominerade jobb de har. Jag tycker också att det är viktigt att förmedla litet om detta vägval. Kia och de andra tjejerna i Blåställskvinnor säger så här: ”Det går inte att förändra könsroller över en natt. Men vi är på väg, inget kan stoppas oss nu. Inte ens vankelmod hos länsarbetsnämnden. Att kämpa för att få samma villkor och värde som männen är nödvändigt. Själva har vi fått ett värde som vi nästan inte kunde drömma var möjligt. Vi tjänar också lika mycket som männen, deklarerar trion.” Jag skulle vilja höra om inte Anna-Greta Leijon skulle kunna ta i på skarpen mot länsarbetsnämnder som är beredda att backa när det kan verka motigt och när man genom beställda rapporter bara får de svårigheter man visste om bekräftade.
Herr talman! Eftersom Charlotte Branting talade om kvinnorna i glesbygden skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på den motion som vi socialdemokrater har väckt under den allmänna motionstiden och som handlar just om kvinnors möjligheter att leva och arbeta i skogslänen. I motionen pekar vi på att det inte finns någon automatik i att arbetstillfällena i skogslänen också kommer kvinnor till del i lika hög grad som männen. För detta behövs särskilda insatser — både utbildningsinsatser och andra insatser. Vi framhåller bl.a. hur viktigt det är att man fortsätter att särredovisa kvinnornas villkor i skogslänen, att man fortsätter att hela tiden hålla tummen på de problem som finns och vad man kan göra för att lösa dem. Vi framför också att man bör fortsätta med den försöksverksamhet med arbetsmarknadsutbildning i företag som har förekommit i en del skogslän. Vi föreslår särskilda utbildningsinsatser för de unga kvinnorna, för annars är det risk för att de åker i väg till storstäderna — det ser vi redan nu. Vi framhåller att man måste ägna sig åt uppsökande verksamhet hos arbetslösa kvinnor i glesbygd, hos kvinnor som kanske aldrig haft ett arbete och som aldrig har kommit i närheten av de fina utbildningsinstitutioner vi har i kommunerna. Man bör söka upp dem och erbjuda dem olika möjligheter. Man måste se till att beredskapsarbeten inrättas också inom icke traditionella yrkesområden, och man bör särskilt stödja kvinnliga företagare. Allt detta föreslår vi i vår motion. Jag tror att denna interpellationsdebatt har visat att vi är många som kan hjälpas åt om vi vill stödja kvinnor i skogslänen.
Herr talman! Jag tycker det är synd att Viola Claesson läser in avsikter i rapporten till länsarbetsnämnden i Kopparbergs län som faktiskt inte finns där. Jag sade i mitt anförande att teori och verklighet inte alltid stämmer överens. Det är tyvärr på det sättet. Jag anser att rapporten skall användas med varsamhet. Både jag, Viola Claesson och många andra vet att pendeln slagit över ganska långt när det gäller de insatser som gjorts inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag har tidigare varit vårdlärare och kommer mycket väl ihåg de år när all arbetsmarknadsinriktad utbildning skulle ske inom vårdområdet. Dess värre var inte alla som fick den utbildningen lämpade för det arbetet. Om man i dag inte lyckas så bra inom de teknikorienterade utbildningarna, där utbildningsplatserna nu finns, tror man att satsningarna inom det området är misslyckade. Jag instämmer i vad arbetsmarknadsministern sade, att det är den breda arbetsmarknaden och kvinnornas villkor vi måste värna om. I detta arbete bör man på ett lämpligt sätt ta vara på de erfarenheter som redovisas i rapporten.

Jag ser inte läget som negativt utan som en möjlighet till ett avstamp för en ny utbildningsplanering inom Kopparbergs län.

Herr talman! Jag har ingenting emot att ta itu med vankelmodiga och trilskande länsarbetsnämnder. Men jag tycker att det i så fall skall vara en rättvis bedömning av dem. Jag vet inte vilka informationer Viola Claesson har när det gäller att bedöma länsarbetsnämndens inställning i detta fall. I början av den här månaden har jag i varje fall via arbetsmarknadsstyrelsen fått uppgiften att länsarbetsnämnden har fattat ett beslut, som innebär att den kommer att fortsätta att arbeta för att bredda kvinnornas yrkesval och arbetsmarknad — och det tycker jag är bra. Det projekt som det här gäller hör till de många projekt som vi nu har valt ut för att ge ytterligare stöd under detta år. Vi har gett länsarbetsnämnden i Kopparbergs län medel för att fortsätta en utvärdering av denna verksamhet. Jag funderade mycket noga innan jag fattade det beslutet, eftersom det fanns en hel del i den tidigare utvärderingen som jag satte frågetecken för. Jag satte också frågetecken för en del av de slutsatser som utredarna drog och som har refererats bl.a. i den här debatten. Men jag kunde även notera att dessa utredare själva sade att vad de nu anförde kunde göra att de anklagades för att vara reaktionära. De sade att ”vi menar att vi vill ha en breddad arbetsmarknad, men vi tror inte att just de här metoderna är de rätta”. Då frågade jag mig själv: Skall jag nu säga att detta var en urbota dålig slutsats, eller skall vi se litet djupare och analysera vad det var som gjorde att de här kvinnorna som valde otraditionellt inte fullföljde utbildningen, inte lyckades på det sätt som vi hade hoppats på? Jag tror att vi också måste våga göra den typen av analyser för att lära oss hur vi skall hantera denna fråga i fortsättningen. Det är klart att det är mycket svåra ting som vi här jobbar med. Vi vet att kvinnor i en utsatt ställning, som är arbetslösa, som kanske är osäkra om sin egen situation, naturligtvis möter ett väldigt motstånd inom sig själva och hos omgivningen, när de dessutom skall gå in i ett otraditionellt yrke. De behöver allt stöd, och frågan är hur vi skall forma det stödet. Jag hoppas att också den här verksamheten i Kopparbergs län skall hjälpa oss att lära oss nya saker och att vi skall kunna ta nya tag för att nå en bättre ordning i framtiden.